Fru talman! Om man inser att Sverige har ett högre valdeltagande på grund av en gemensam valdag och själva har skilda valdagar, måste väl Kenneth Kvist medge att det är rätt märkligt att man inte reflekterar över detta? Jag utgår ifrån att de länder som Kenneth Kvist hänvisar till är demokratier. I övrigt tycker jag att den beskrivning som Kenneth Kvist gjorde nu om den medvetna överskådligheten som var och en måste tillägna sig också är ett uttryck för en centralistisk syn. Vad jag förstår innebär det i stort sett en förståelse för att taktpinnen finns någonstans där uppe i det blå där rikspartiet styr och inte så mycket att det lokala partiet skickar signaler upp i partiorganisationen. Det är ju detta som är mångfalden och underifrånperspektivet, och det anser jag är oerhört viktigt. Men vi har bestämt oss för att utreda och titta på de här frågorna mer noggrant eftersom det behövs en översyn. Vi får inte lämna sådana viktiga saker som valdagen åt sidan. Vi måste titta närmare på detta för att se om inte det kan ge oss just det instrument som ökar folks engagemang. Det är väl detta det handlar om?
Fru talman! Jag tycker att det är lite förmätet av oss att spekulera i orsakerna till varför andra länder väljer sina system. Vi kan tycka att de är bra eller dåliga, men det är inte Sveriges riksdags sak att förhålla sig till detta. Det finns möjlighet att utforma demokratiska valsystem på olika sätt. Nu har vi ett sätt som vi har använt här i Sverige och som fungerar ganska väl. Det finns en röstspridning mellan de olika valen. Människor tar olika ställning i lokala eller nationella val. Per Lager talade om taktpinnen som styr. Är det törhända det som präglar Miljöpartiet? Jag känner inte igen det när det gäller valrörelser i riksdagsval heller. Partierna lyfter naturligtvis fram de valfrågor som medlemmar diskuterar på valkonferenser och liknande. Dessa förs sedan upp till någon form av gemensamma beslut. Jag tror inte att någon driver frågor som man inte tror på i en valrörelse. Jag tror inte att det förhållandet råder i något parti. Jag tror inte heller att det är så att medlemmar ägnar sig åt en valkampanj för en politik som är påtryckt dem ovanifrån. Så funkar inte det politiska livet. Det är en nidbild. Det är naturligtvis så att vi har att göra med realiteter här. De lokala valrörelserna speglas i medierna. De lokala frågorna kommer ut brett mellan valrörelserna, och väljarna kan genom massmediernas - inte minst de lokala tidningarnas - försorg vara väl informerade om hur de olika partierna har ställt sig i skilda näraliggande frågor. Detta gör att hela diskussionen om en ändring egentligen är en konstruktion.
Fru talman! Kenneth Kvist säger att lokal politik och rikspolitik hänger ihop, och det är verkligen sant. Vi har väldigt osjälvständiga kommuner. Vi fick i våras höra att t.o.m. Lagrådet konstaterade att kommunal självstyrelse givetvis borde ha ett substantiellt innehåll. I en forskningsrapport som Demokratiutredningen har givit ut och som heter Maktdelning finns det en analys av den kommunala kompetensen. Forskarna säger där: Visst finns det en lokal styrelse, men frågan är om det är en lokal självstyrelse i egentlig mening. Jag vill erinra mig att just den rapporten pekade på att tre partier betonar vikten av en stärkt kommunal kompetens. Om jag inte minns fel var det Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som stod för den linjen. Möjligen har jag misstagit mig, eftersom Kenneth Kvists argumentering går ut på att man ska bevara kommandobeteendet gentemot kommunerna, dvs. att det som vi bestämmer här i riksdagen rakt igenom ska genomföras av kommunerna. De ska vara marionetter i våra händer. Jag undrar vilken ställning Vänsterpartiet egentligen intar i de här frågorna om den kommunala kompetensen. Kenneth Kvist åberopar också att skilda valdagar, t.ex. enligt det system som man har i Norge, kan leda till att den rikspolitiska debatten blir så dominerande att den inverkar negativt på den kommunala. Man kan, som jag tog upp i mitt anförande, lösa det med skilda valdagar även för kommuner och regioner, uppdelade under ett år. Under sådana förhållanden kan rikspolitikerna inte dominera i det sammanhanget. Jag undrar också varför Kenneth Kvist och Vänsterpartiet är så rädda för att utreda de här frågorna.
Fru talman! Ingvar Svensson brukar vara mycket redig i sina argument, men han gör sig här skyldig till att blanda ihop två olika saker. Den kommunala kompetensen och den kommunala självstyrelsen är en sak. Att människor i valhandlingen ser att politikens olika delar har samband med varandra är en helt annan sak.

Det är inte fråga om att några som är centralt placerade ska tala om för politikerna i kommunerna att de ska dansa efter deras pipa. Återigen: Så tror jag inte att det går till i något parti. Jag tror inte att det sköts så i Kristdemokraterna, det sköts absolut inte så i Vänsterpartiet och såvitt jag vet inte heller i något annat parti.
Fru talman! Jag tycker att synen på det kommunala valsystemet borde hänga samman med synen på den kommunala kompetensen. Jag vill också ta upp en annan frågeställning, nämligen rädslan för utredningar. Det alternativ som bygger på reservationen är att man ska sätta sig i en arbetsgrupp och diskutera frågor om tilläggsdirektiv. Jag vet att Kenneth Kvist inte gillar sådana slutna grupper utan vill att saker och ting ska avgöras i parlamentet. Varför kan vi inte i det här sammanhanget avgöra frågeställningen i parlamentet i stället för att i en arbetsgrupp konstatera samma sak som nu, nämligen att det finns en parlamentarisk majoritet men att regeringen kan strunta i denna. Man kan dock inte strunta i vad riksdagen gör.
Fru talman! Vi anser att det ligger ett utomordentligt stort värde i att lösa författningspolitiska frågor i brett samförstånd, och därför har vi intagit den här ståndpunkten. Nu kommer en majoritet möjligen att besluta om att ge regeringen i uppdrag att tillkalla en sådan här utredning, och då ska vi också se till att detta verkställs. I annat fall kommer man i diskussionen att hitta en punkt där partierna kan förenas. Vi vill söka oss fram efter den vägen i stället för att ha ett direkt ställningstagande. Det kan då bli så att vi binder upp oss tillsammans med de fem partierna, som inte precis är uttryckligt förutsättningslösa på det sätt som man vill vara när man går in i en utredning. Göran Magnusson har ställt frågor till företrädare för alla dessa fem partier, och det har visat sig att dessa partier har ganska hårt bundna uppfattningar. Ni söker inte en utredning utan ett sätt för att få framgång för er linje. Men, som sagt: En vidare behandling har förespråkats även i reservationen. Det kommer att bli en vidare diskussion i den här frågan, och den kommer att leda någonstans.
Fru talman! Jag vill ställa ett par frågor till Kenneth Kvist. Det gäller frågor som jag ställde i mitt inlägg och som jag inte tycker blev tillfredsställande besvarade av Göran Magnusson. Den första fråga som jag vill ställa är: Anser Kenneth Kvist att det är rimligt att väljarna får möta sina politiker i val bara vart fjärde år? Vid övergången från treåriga mandatperioder till fyraåriga mandatperioder var tanken åtminstone från oss i Folkpartiet att det skulle hållas val vartannat år på skilda valdagar. Den andra frågan är om Kenneth Kvist har tagit kontakter med de vänsterpartistiska kollegerna i Norden och i det övriga Europa för att diskutera möjligheterna att där införa gemensam valdag och därmed stimulera till ett ökat valdeltagande. Tydligen är det ju den gemensamma valdagens välsignelse som gör att vi har ett så pass bra valdeltagande i Sverige. Den sista frågan gäller vårval. Kenneth Kvist sade att det låga deltagandet i EU-valet med all säkerhet inte berodde på att det ägde rum på våren. Det har visat sig att många människor är skeptiska till nya former av val. Jag har fått lära mig att när man efter den allmänna rösträttens införande genomförde allmänna val i början av 20-talet var det också ett lågt valdeltagande. Förhoppningsvis ökar deltagandet i EU-valet när folk mer och mer börjar förstå vilken betydelse det har för Sveriges del. Men det har ingenting att göra med huruvida man har valdagen på våren eller på hösten.
Fru talman! Det var tre mycket tydliga frågor, som är lätta att besvara. Jag tackar för bra frågor. Helena Bargholtz frågar om jag anser att väljarna för sällan får möta sina politiker när det sker vart fjärde år. Vänsterpartiet har faktiskt varit för ett behållande av treåriga mandatperioder. Vi reserverade oss till förmån för detta i Folkstyrelsekommittén och följde upp det med reservationer och vid röstandet i riksdagen. Vi har alltså inte velat ha en övergång till fyraåriga mandatperioder. Men i frågan ligger en motsägelse, vad som på latin kallas en contradictio in adjecto, nämligen att väljarna ska möta sina politiker oftare än vart fjärde år. Är inte vitsen med skilda valdagar att man ska möta olika politiker vartannat år, dvs. centrala politiker vart fjärde år och med två års förskjutning lokala politiker vart fjärde år? Frågan säger ju vad som blir i realiteten, nämligen att deras politiker, dvs. de centrala politikerna, kommer att så att säga hänga i trapetsen vid varje valrörelse. Det blir fallet. När det gäller frågan om att påverka andra partier anser vi att de andra partierna har sin nationella suveränitet att i sina länder företräda den politik de anser själva. Vi känner ingen förment storebroderlighet som går ut på att pracka på andra länders partier någon politisk linje. Vi anser att den här linjen passar i vårt land. Vad som passar i andra länder är det upp till de ländernas partier att besluta om. När det gäller vårvalet är det faktiskt så att årets EU-val var det andra EU-valet, och valsiffrorna sjönk. Det var alltså inte ett alldeles nytt val, och jag tror att våren faktiskt har en inverkan. Som en intern hemlighet kan jag läcka att det var svårt, svårare än vanligt, att rekrytera valarbetare även i ett så aktivistiskt inriktat parti som vårt på grund av våren.
Fru talman! Men nog har väl ändå valrörelser i sig, oavsett om de bedrivs för kommunala och landstingskommunala val eller rikspolitiska val en väldigt vitaliserande betydelse för hela demokratin. Det är självklart att det är det som är en utgångspunkt för oss i Folkpartiet till varför vi vill ha skilda valdagar. Jag menar inte, fru talman, att det handlar om att pracka på andra länder vårt politiska system, men när man träffar t.ex. sina nordiska kolleger är det intressant att diskutera gemensamma frågor, och dit hör ju onekligen frågan hur vi ska få fler väljare. Det var då jag undrade om man från vänsterpartister runtom i Norden, som ju ändå är rätt likt Sverige, har tagit upp den här frågan, eller om Kenneth Kvist har tagit upp den, för att utröna om man kan stimulera valdeltagandet i de länderna. När det gäller vårval till EU vill jag bara säga att vi från Folkpartiet inte hade några problem med att rekrytera valarbetare under våren.
Fru talman! Jag svarar på den första frågan igen: Det är därför att vi tycker att valrörelsen vitaliserar demokratin som vi har önskat att man inte skulle övergå till fyraåriga mandatperioder utan ville hålla fast vid treåriga mandatperioder. Det hade varit det allra bästa systemet. Att däremot ha val vartannat år och därtill ett EU-val tror jag leder till en viss ska vi kalla det inflation i valrörelser med stor risk för valtrötthet, minskat valdeltagande och minskad legitimitet för demokratin. Det är ju så att säga de valda instanserna och politiken som faktiskt angrips. Hör bara på den nyvalde partiledaren! Läs hans tal som han höll i morse, som ju var ett misstänkliggörande av politiken och därmed egentligen demokratin som arbetsmetod till förmån för marknad och andra lösningar.

Fru talman! Först vill jag säga något kort om reservation nr 9. Det ska bli mycket intressant att höra, framför allt på torgmöten, dem som vill försvara den nuvarande numerären ledamöter samtidigt som vi ska få mer sekreterarhjälp. Jag tror inte att det blir det lättaste att agitera för, framför allt när man vet om att den numerär som vi har i dag i Sverige faktiskt är unik jämfört med alla andra länder. Man har refererat till att man ska fråga andra länder i en hel del sammanhang i dag i den här debatten. Ska man sedan skoja lite kan man säga att med tanke på det förtroende som politiker tyvärr har ute hos majoriteten av våra uppdragsgivare kan man säga att kvantiteten ju inte direkt har haft någon avgörande betydelse. Fru talman! Jag ska prata huvudsakligen om min motion 219 och Henrik Järrels motion 320, som behandlas i det här betänkandet. Jag vill först förklara att jag inte kommer att rösta emot mitt parti av rent rationella skäl. Jag vet om att partierna tillåter s.k. avhoppare vid de tillfällen då det finns klara majoriteter. Men är det däremot så att det skulle bränna till i en fråga tillåter man absolut inga avhopp. Då föredrar jag i så fall att bli kallad feg, men jag driver den linjen konsekvent. Jag röstar alltså inte mot partiet. Jag kan prata mot partiets uppfattning innan klubban faller och driva min linje efteråt, men att ta billiga poäng genom att säga att jag röstar mot ett förslag när man vet om att det är tillåtet att göra så i vissa sammanhang men icke när det verkligen kniper vill jag inte. Då föredrar jag att hålla en rak linje. Jag motionerade i fjor - Henrik Järrel också - och ville att regeringen skulle ta initiativ till en informationskampanj angående kommunismens illdåd av samma mått och storlek som man gjorde avseende Förintelsen. Jag tyckte att det initiativ som regeringen tog, det beslut man fattade och den kampanj man satte i gång för att informera om nazismens grymheter var ett mycket utmärkt initiativ. Min dåvarande partiledare skrev på sin tid brev till statsministern och Lars Leijonborg skrev också ett brev till statsministern och ville ha, som jag förstod det, en bred informationskampanj om kommunismens illdåd. Det är helt uppenbart att kommunismen är en sjuk ideologi, driven av sjuka hjärnor. Vi ser ofta i TV och i tidningarna s.k. skinheads, och jag hoppas att min enda likhet med dem är min avsaknad av hårstrån i större omfattning. De här enstaviga människorna visar att det tyvärr finns ett något för stort antal människor i Sverige som inte använder hjärnan på det sätt som man borde göra. En gång i somras fick jag utrymme i en av våra stora tidningar för att tala om att jag anser att amöban tidigare har ansetts som jordens lägst stående varelse, men att jag då ansåg, och jag anser nu, att den platsen har övertagits av skinheads. Jag anser att kommunism i praktiken är lika sjuk som nazism, och därför borde man kunna ge liknande information. Vad har nu utskottet ställt sig bakom? Jo, man ska låta Skolverket, politikerna och folkrörelserna sköta detta. Vad Skolverket har gjort under de sista åren är nog inte så många som kommer ihåg. Samtidigt står det en upplysning i betänkandet som jag tycker är lite konstig. Den borde ha följts upp, med tanke på det datum vi har i dag. Det står att Skolverket ska återkomma senast den 1 maj 1999 och redovisa hur man ska lägga upp det här arbetet. I dag är det den 13 oktober. Jag tycker att utskottet kunde ha försökt plocka in de här uppgifterna i betänkandet, så att vi fick reda på hur Skolverket tänker arbeta. Det har faktiskt gått ett antal månader sedan den 1 maj. Jag har tidigare sagt att kommunism och nazism enligt min uppfattning är samma skrot och korn. Det handlar om grader i helvetet och ingenting annat. Om man tittar på historien kan man inte undgå att se att det fanns en rätt ohelig allians med anledning av senaste världskriget, där Sovjetunionen och Hitlertyskland kom överens om t.ex. hur man skulle dela Polen. Det har alltså funnits förbindelser även historiskt sett. Utan undantag har man alltid där kommunisterna ensamma haft makten - det finns inga undantag - å det grövsta kränkt mänskliga rättigheter, misshandlat miljön, fördärvat ekonomin och människors sociala skydd. Bevisen för detta finns, och de kan mångfaldigas i tyvärr alltför många länder runtom i vår värld. Vad har det här att göra med Sverige? Ja, det finns ett parti i den här kammaren som kan kopplas delvis till kommunismen, även om man under senare år försöker springa ifrån sina tidigare ställningstaganden. Jag skulle kunna stå här och stapla citat och tala om hur många som blev mördade under Stalins regim osv., men det vet kanske de flesta. Jag ska ta upp en händelse.

Jag tror inte att det var Berlinmuren som avsågs i det telegrammet. Fru talman! Jag kan säga så mycket att jag inte tror att en människa i Sverige som sympatiserar med kommunismen och vill agera för att kommunismen ska bli en stor kraft och ett stort parti, ens skulle kunna tänka på att använda de metoder som man har använt i andra länder där kommunismen har haft makten. Men jag har förstått att det är systemet i sig som skapar denna situation. Jag känner människor som är övertygade kommunister men som är humanister och människovänliga, och de tar avstånd från detta - med all rätt och säkert med stor ärlighet. Men när människor kommer in i ett sådant system går det tyvärr utan undantag i den riktning som vi har sett på så många håll i världen.

Om någon däremot bara för några få år sedan hade varit en brinnande anhängare av Stalins och Mao Zedongs läror, skulle ingen, i alla fall inte i medierna, ha tyckt att det var egendomligt. Då räcker det, fru talman, med att man ber om ursäkt och säger att "jag visste absolut ingenting", och bom så kommer man in i mediernas alla soff och debattprogram. Det är en lite konstig situation vi har i Sverige.

Alla vet att socialdemokraterna i dag bygger sin regering på ett aktivt stöd från Vänsterpartiet, och det gäller att hålla vänsterpartisterna på rätt hyggligt gott humör. När riksdagen öppnades för några veckor sedan sade statsministern, om jag inte minns fel, några ord i en mening, och han sade samma ord i dag: Nazism, rasism och fascism ska bekämpas. Om jag har fel ska jag be om ursäkt för det i talarstolen, men jag tror att jag har rätt. Han sade alltså inte ordet kommunism. Varför vet inte jag. Det finns alltså undantag från den berömda vakthållningen mot vänsterkanten. Fru talman! Jag kom in i riksdagen 1983, och jag blev suppleant i lagutskottet. När jag kom till det första sammanträdet förvånades jag över att det på ordinarie plats satt en person som representerade dåvarande Vänsterpartiet kommunisterna. Jag kände väl till att Vänsterpartiet åtminstone inte av egen kraft hade kunnat få plats i något utskott. Det visade sig sedan att de hade fått det som tack för hjälpen när man stödde regeringen efter valet 1982. När socialdemokraterna säger att de är noga med vakthållningen mot kommunismen finns där alltså stora sprickor i fasaden. Till sist, fru talman, är jag besviken på det ställningstagande som mitt parti har gjort i den här frågan. Jag är förvånad över att Folkpartiet tar samma ställning och reducerar den här informationskampanjen till i praktiken ingenting. För min del får folk rösta precis hur de vill - man ska rösta efter övertygelse - men jag tycker att lite politisk konsumentupplysning inte kan skada. Jag tycker att kommunisterna i det här fallet tyvärr kommer alltför billigt undan.

Fru talman! Det finns ett flertal olika offentliga ombudsmän i vårt land. Varje ombudsman har sin egen bakgrund, och ombudsmännen har tillkommit efterhand under olika tider och olika regeringar. Sveriges första egentliga ombudsman inrättades i och med att Justitieombudsmannen, JO, tillkom i samband med 1809 års regeringsform. Det svenska JO ämbetet var också det första i sitt slag i världen. På Justitiekanslerämbetet, JK, inrättats, men JK var mera kungens ombudsman och inte ombudsman i samma mening som JO. JK:s uppgift var att "vårda lagarna" och för kungens räkning övervaka att tjänstemän följde lagen. JO var riksdagens, dvs. de folkvaldas, ombudsman, med uppgift att ta till vara medborgarnas intressen i stället för kungens. JO-ämbetet fick därför stor betydelse som garant för den maktbalans som enligt den nya konstitutionen skulle föreligga mellan kung och riksdag. JO:s huvuduppgift är att ha tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet följer lagar och andra författningar. Genom att JO utses av riksdagen och ska verka som riksdagens ombudsman skiljer sig JO ämbetet från övriga ombudsmän som har inrättats inom den statliga förvaltningen, eftersom dessa utses av och lyder under regeringen. De övriga ombudsmännen, som är sex till antalet, är följande: Konsumentombudsmannen, inrättad 1976, Jämställdhetsombudsmannen, inrättad 1980, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, inrättad 1986, Barnombudsmannen, inrättad 1993, Handikappombudsmannen, inrättad 1994 och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, inrättad 1999. Utanför den statliga förvaltningen finns sedan Allmänhetens pressombudsman, PO. PO är ett organ som har bildats av tidningsbranschen för att främja god publicistisk sed och övervaka att pressens egna etiska regler efterlevs. Det är ingen myndighet utan utses och finansieras av branschen. Det föreligger stora skillnader i ombudsmännens arbetsuppgifter, organisation och rättsliga befogenheter. Samtliga ombudsmän är självständiga myndigheter, och deras verksamhet regleras genom separata lagar och förordningar. De lagar som reglerar verksamheten är inte på något sätt samordnade sinsemellan utan prövningsgrunder, maktmedel och procedurer är olika beroende på bl.a. diskrimineringsgrund. Föreligger samtidigt flera diskrimineringsgrunder kan situationen ibland bli egendomlig både för myndigheterna och för den enskilde. Någon samlad analys av ombudsmannarollen som sådan har aldrig gjorts, varför det också är svårt att försöka hitta någon enhetlig definition av den huvuduppgift som en ombudsman kan sägas ha. Möjligen skulle man kunna säga att en ombudsmans främsta uppgift är att handlägga ärenden som rör missgynnande behandling eller kränkande bemötande av människor. När det inte gäller JO utan de mera speciella ombudsmännen som utsetts enbart för vissa grupper av människor handlar det naturligtvis om behandlingen eller bemötandet av just den gruppen av människor. Inrättandet av en ny ombudsman har ofta föregåtts av stor debatt. Inte för att syftet med inrättandet i och för sig inte varit vällovligt, men den kritik som har framförts har gått ut på att ombudsmannainstitutet riskerar att förlora i status om alltfler grupper av medborgare får sin egen ombudsman. Rent principiellt tycker jag inte att det är okomplicerat med olika ombudsmannainstitutioner som bevakar skilda gruppers särskilda intressen. Olika ombudsmän som var och en bevakar en liten grupps särintressen rimmar dessutom dåligt med den svenska välfärdspolitiken, som sedan lång tid tillbaka är inriktad på att alla medborgare oavsett grupptillhörighet ska ha rätt att efter behov få del av samhällets resurser. Man kan göra en jämförelse med hälso och sjukvårdslagens stadgande om vård på lika villkor till alla invånare i landet. Det finns också andra invändningar mot ombudsmannainstitutionen som den ser ut i dag. När det gäller t.ex. vård och omsorgsfrågor för människor med funktionshinder tangerar Handikappombudsmannen ofta tillsynsuppgifter som ligger inom Socialstyrelsens ansvarsområde. Liknande situationer finns också när det gäller andra ombudsmän, vilket i sin tur kan innebära både dubbelarbete och kompetensstrider. Det är någonting som knappast gynnar enskilda människor. Inom hälso och sjukvårdsområdet finns för övrigt också patientnämnder som den enskilde kan vända sig till vid t.ex. dåligt bemötande inom vården. Alltfler ombudsmän med i praktiken relativt svaga befogenheter och med olika uppgifter och mandat skapar dessutom en oklarhet hos allmänheten. Ombudsmannafunktionen kan lätt tunnas ut om alltför många ombudsmän inrättas, och vissa grupper kan lätt falla emellan de olika ombudsmännens verksamheter. Under senare år har det förts en diskussion som handlat om de mera grundläggande frågorna när det gäller ombudsmännen. Man har diskuterat vilka en ombudsmans huvuduppgifter ska vara, vilka befogenheter ombudsmännen ska ha, vem som ska vara huvudman - regeringen eller riksdagen - och om man kanske rentav skulle skapa ett sammanhållet ombudsmannaämbete med ett antal rättighetsombudsmän som var och en har specialkompetens och ansvar inom ett antal olika områden, det senare naturligtvis för att stärka ombudsmannaämbetet. Ett förslag, fru talman, har varit att föra samman Justitieombudsmannen, JO, med övriga ombudsmän till en gemensam institution. Dessutom har naturligtvis den internationella utvecklingen med ombudsmän för mänskliga rättigheter påverkat debatten. De förslag som framförts i de motioner som vi nu handlagt i konstitutionsutskottet och som ingår i det betänkande som är föremål för dagens behandling i kammaren fokuserar också i huvudsak just på dessa frågor. Frågan om huruvida ombudsmännen organisatoriskt bör samlas under riksdagen eller samordnas på annat sätt är givetvis principiellt sett mycket viktig. I sitt betänkande har utskottet dock betonat den särställning som JO har, och utskottet anser inte att det finns någon anledning att ifrågasätta JO:s ställning och uppgifter och har då inte heller kunnat ställa sig bakom förslaget att föra samman JO med övriga ombudsmän. Sedan vill jag för egen del ifrågasätta ett gemensamt ombudsmannainstitut av ett annat skäl. Är det egentligen inte att börja i fel ände att diskutera sammanförande för att stärka ombudsmannaämbetet? Bör man inte först se över de olika lagarnas innehåll och möjligheter innan man gör några mera genomgripande förändringar? De olika ombudsmännen har ju i flera fall faktiskt tillkommit därför att man ansett att det funnits brister i lagarna som gjort att särskild tillsyn måst utövas inom vissa speciella områden. Det finns ytterligare ett förhållande som man måste vara observant på innan man förslår förändringar i avsikt att stärka de olika ombudsmannafunktionerna. Om ombudsmännen ges större befogenheter än i dag kan det finnas en risk för att domstolarnas grundlagsfästa självständighet i förhållande till myndigheterna naggas i kanten. En mera genomgripande belysning av problematiken bör därför ske innan man fattar några avgörande beslut. För närvarande remissbehandlas betänkanden från utredningen om översyn av Handikappombudsmannen och från utredningen om Barnombudsmannen, och därefter kommer behandling att ske i Regeringskansliet. Resultatet av den behandlingen bör enligt utskottet inte föregripas, varför de motioner där man föreslår förändringar i de här avseendena avstyrks. Även den motion där man föreslår ett inrättande av en ombudsman dit personer och organisationer som har drabbats negativt av EU-beslut kan vända sig avstyrks. De möjligheter som i dag finns att vända sig till JO och JK om någon anser att t.ex. en myndighet har handlat fel torde vara tillfyllest även när en svensk myndighets beslut är en följd av EU Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar tar bl.a. också upp frågan om förvaltningsmyndigheternas service. Många företag tvingas ju vänta länge på att få ärenden avgjorda hos offentliga myndigheter. Och det är för många ett stort problem att inte kunna få besked om hur lång tid handläggningen beräknas ta. Ett sätt att komma till rätta med saken vore att sätta upp punktlighetsmål för handläggningen. I reservation nr 5 föreslås bifall till motion N326, yrkande 18 och ett uttalande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om försöksverksamhet med punktlighetsmål i myndighetsutövningen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, bortsett från den del som behandlas i reservation nr 5 som jag också särskilt yrkar bifall till.

Fru talman! När det gäller frågan om ombudsmannaorganisationen och ombudsmännens ställning har vi valt att ställa oss på utskottsmajoritetens sida. Det innebär att de båda utredningar som Jerry Martinger redogjorde för, som är under remissbehandling, ska behandlas i Regeringskansliet innan vi tar ställning eller för frågan vidare. Vi har ett unikt system med en justitieombudsman. Det gäller att se till att det systemet inte urvattnas eller att dess värde nedskrivs genom att vi får kraftiga ombudsmannaorganisationer vid sidan om osv. Mina argument är egentligen ganska lika Jerry Martingers på den här punkten. Därför behöver jag kanske inte trötta kammaren med att upprepa den argumentation som vi redan har hört. Däremot, fru talman, finns det en reservation, nr 8, som är fogad till det här betänkandet. Den står vi i Vänsterpartiet tillsammans med Folkpartiet, som var initiativtagare, och Miljöpartiet bakom. Folkpartiet har initierat en bra och viktig motion som handlar om att man inom myndigheterna måste öka insikterna och kunskaperna om homosexuella människor och deras situation. Det gäller alltså att åstadkomma det som i motionen kallas homokompetens inom myndigheterna. Jag måste säga att utskottets majoritet presterar något som jag närmast skulle vilja karakterisera som ett ickesvar på motionen. Man hänvisar till att Statens kvalitets och kompetensråd finns och att det ska vara en myndighet som ska stödja och stimulera arbetet med kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning inom den statliga förvaltningen. Rådet startade i januari i år och ska alltså, som det heter, stödja och stimulera myndigheterna i deras arbete med kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning. Inte med ett ord säger utskottsmajoriteten någonting om vad motionen egentligen avser, nämligen kompetensutvecklingen på ett mycket speciellt område. Därmed har utskottsmajoriteten egentligen inte svarat. Jag tror att motionärerna, liksom vi övriga reservanter, är medvetna om att det här särskilda kompetensrådet finns. Men det viktiga är att den här frågan lyfts fram och att det t.ex. inom rättsvårdande myndigheter faktiskt blir en ökad kompetens. Det gäller icke minst mot den bakgrunden att homosexuella just nu, tyvärr, utsätts för övergrepp. Därmed kommer de i deras egenskap av homosexuella också inför domstolar och sådant, inte som åklagare utan som målsägande. Därför är en ökad homokompetens någonting som är nödvändigt och viktigt. Vi yrkar bifall till reservation nr 8. I övrigt står vi bakom utskottets hemställan.

Fru talman! Sverige är det land som har uppfunnit ombudsmannaämbetet. Ordet ombudsman ingår numera i internationellt språkbruk. Justitieombudsmannen tillskapades 1809. Jag ska inte fördjupa mig i den historiska exposén över ämbetets utveckling. Det har Jerry Martinger gjort på ett förtjänstfullt sätt tidigare. I Sverige har med åren alltfler ombudsmannaämbeten inrättats: Konsumentombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Barnombudsmannen och Handikappombudsmannen. Nu har vi också fått HomO. Från och till diskuteras behovet av ytterligare ombudsmän, t.ex. när det gäller EU; det fanns med i motionsfloden. Man har även diskuterat en äldreombudsman. De ombudsmän som har tillkommit efter JO har inte fått samma fristående ställning under riksdagen. De ligger under regeringen och departementen. Dessa ombudsmän förordnas av regeringen. Alla är självständiga myndigheter utom KO som är inordnad i Fru talman! Med alltfler ombudsmän riskerar vi att få en uppsplittring av resurser. Det blir allt svårare för medborgarna att hitta rätt i floran av ombudsmän. Förutom att det borde vara en mer fristående ställning för ombudsmännen borde därför även själva organisationen förändras. Det skulle vara flera fördelar med att skapa ett sammanhållet ombudsmannaämbete med ett antal rättighetsombudsmän som var och en har specialkompetens och ansvar inom sina områden. Ämbetet skulle t.ex. kunna kallas Rättighetsombudsmannen, RO. För medborgarna skulle det underlätta att bara behöva hålla reda på JO och RO. Ämbetet skulle ha ansvar för hela spektrumet av medborgerliga fri och rättigheter. Som grund för detta vill vi framhålla att Europakonventionen sedan 1995 gäller som svensk lag. De mänskliga rättigheterna tillvaratas, enligt konventionen, av en kommission och en domstol dit även svenska medborgare kan vända sig. Det hade kanske varit rimligt att svenska medborgare också skulle få en möjlighet att i första hand vända sig till en inhemsk institution för mänskliga rättigheter. Man kan tänka sig att ett sådant RO skulle kunna ligga under riksdagen, men huvudfrågan för oss kristdemokrater är att det finns ett samlat ämbete oberoende av huvudman för verksamheten. I vilket fall tycker vi att förslagen på det här området borde bli föremål för en parlamentarisk utredning. Jag vill betona att vi absolut inte vill blanda in Justitieombudsmannen i det hela. Vår linje är att man ska titta separat på det här med rättighetsombudsmän. Fru talman! Justitiekanslern är dels regeringens advokat och utredare av olika företeelser inom den statliga förvaltningen, dels åklagare som t.ex. beslutar om åtal mot domare i Högsta domstolen och Regeringsrätten och dessutom åklagare i vissa fall enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa flerdubbla roller kan verkligen diskuteras. I en framtida situation kan konflikter uppstå genom den här rolldelningen inom samma ämbete. Därför menar vi att man borde genomföra en noggrann analys av Justitiekanslerns befogenheter. Fru talman! I en rättsstat är det viktigt att medel står till buds som garanterar den enskilde medborgarens rätt till en säker och snabb handläggning av ett ärende. Detta är särskilt angeläget vad gäller fall av myndighetsutövning mot den enskilde. Därför föreslår vi också en förstärkning av den enskildes ställning gentemot den offentliga förvaltningen genom att införa en s.k. dröjsmålstalan. En sådan talan ger den enskilde en möjlighet att i domstol få prövat om ett förvaltningsärende onödigt uppehålls hos den myndighet som har att fatta beslut i ärendet. Rätt till s.k. passivitetstalan är inte helt ovanlig nere på kontinenten. Den finns t.ex. inom EU:s institutioner och har en viss preventiv betydelse. När KU var där nere och besökte domstolen fick vi veta att det inte är ovanligt när man har den här typen av passivitetstalan att respektive institution någon dag innan ett ärende ska upp till avgörande fullföljer vad man skulle ha gjort långt tidigare. Det är alltså viktigt för den enskilde att man kan föra sådan här talan gentemot förvaltningsmyndigheter men även mot regeringen och mot domstolar såvitt avser deras handläggning av förvaltningsärenden. ett betänkande om de här frågeställningarna, bl.a. ett förslag vad gäller dröjsmålstalan. Såvitt jag kan erinra mig stöddes detta av den icke-socialistiska majoritet som fanns i det läget. Numera är Kristdemokraterna ensamma om att kräva att dröjsmålstalan bör införas enligt utredningens förslag. Fru talman! Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer men för att underlätta kammarens arbete yrkar jag bifall enbart till reservation 6. Eftersom mom. 5 omfattar två delfrågor, om punktlighet och dröjsmålstalan - vi kristdemokrater vill ha båda men Moderaterna och Folkpartiet nöjer sig med punktligheten - avser vi, om det blir aktuellt, att i andra hand stödja reservation 5.

Fru talman! I fråga om detta betänkande om statlig förvaltning vill jag koncentrera mig på det som berör myndigheternas bemötande. I förvaltningslagen finns angivet vilka rättigheter medborgarna har i fråga om att ta del av handlingar, information osv. Vi möter dock i dag många människor som riktar stark kritik mot offentliga verksamheter och myndigheter - man känner att man inte bemöts med den respekt som man anser sig ha rätt till. Naturligtvis handlar det om personligt agerande och om skapandet av myndighetskulturer som det i lag är svårt att reglera och förändra. Men inte desto mindre är det i en demokrati allvarligt att människor känner sig otrygga i miljöer där den enskilde ofta är starkt beroende av myndigheternas hjälp och stötta. Det är självfallet mycket allvarsamt när människor, som ofta själva känner respekt för myndigheters utövande av makt så till den grad att det ibland övergår till rädsla, upplever sig kränkta och missförstådda. Vi måste förstå att människor i dessa sammanhang faktiskt befinner sig i en situation där de är ganska utlämnade. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att alla känner sig bemötta med respekt oberoende av i vilken situation man befinner sig. Det kan vara hos arbetsförmedlingen eller gentemot taxeringsmyndighet eller försäkringskassa. Behovet av ett värdigt bemötande av medborgarna gäller alla myndigheter. Centerpartiet föreslår en ändring i förvaltningslagen som beskriver kravet på att människor får ett korrekt bemötande. Därför bör i förvaltningslagen tillföras ett tillägg angående bemötandefrågor. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Under de senaste 20 åren har vi fått den flora av ombudsmän som vi nu har: Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Barnombudsmannen, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. JO, Justitieombudsmannen, är alltjämt en levande realitet hos det svenska folket och har också inspirerat andra länder att inrätta liknande ombudsmän. Ordet ombudsman är numera, såvitt jag förstår, ett internationellt - ett engelskt - ord. Varje år inkommer ca 5 000 klagomål till JO. Det vittnar om ett väldigt stort behov hos medborgarna av att göra sin röst hörd när man anser sig ha blivit illa behandlad av myndigheter. JO konstaterar varje år i ca 500 fall att fel och försummelse har begåtts men åtal är numera sällsynta. Inte så sällan inträffar det att den kritiserade ämbetsmannen i sin tur kritiserar JO. Den ursprunglige JO med ämbetsmannaansvar som vapen var ett av de valda ombudens redskap för att se till att statens ämbetsmän följde folkrepresentationens intentioner och behandlade medborgarna med tillräcklig respekt. JO grep in mot ämbetsmän där medborgarna egentligen saknade rättsmedel och upprätthöll tanken på att statliga tjänstemän har fått sin myndighet för att tjäna medborgarna, inte för att uppträda som deras herrar. Med JO:s minskade makt och med införandet av en rad nya ombudsmän har ombudsmannafunktionen sjunkit ned till att bli ett ämbetsverk bland andra. Inrättandet av ombudsmän representerar dessutom ett uppifrånperspektiv. Man tillsätter en ombudsman i stället för att uppmuntra medborgarna att själva ingripa mot orättvisor och ge dem möjligheter att göra något åt dem. Det är betecknande att inflationen i ombudsmän har gått hand i hand med försvagningen av rättshjälpen - den rättshjälp som skulle ge medborgarna ekonomiska medel att själva föra sin talan. Det är mycket angeläget att den här utvecklingen inte fortsätter. Ombudsmannainstitutionen måste nu tydliggöras och förenklas. Ombudsmännen, med undantag av JO, bör slås samman till ett ombudsmannaämbete, gärna kallat Rättighetsombudsmannen, såsom föreslås i den gemensamma reservationen från Kristdemokraterna och Folkpartiet. Alla ombudsmän bör utses av riksdagen. Hit kan man föra nya ombudsmannauppgifter om det behövs men man ska vara mycket återhållsam med detta. Fru talman! Jag vill också ta upp behovet av homokompetens hos nyckelgrupper inom offentlig sektor. Detta har Kenneth Kvist mycket övertygande talat för. Jag tänker framför allt på behovet av denna kompetens inom rättsväsendet. Otaliga undersökningar visar att homo och bisexuella är en grupp som löper större risk att utsättas för brott än vad andra medborgare i samhället gör. I dag känner många homosexuella när de har utsatts för brott tvekan inför att ta kontakt med rättsväsendet därför att de är rädda för att bli bemötta negativt på grund av sin sexuella läggning. Bristande kunskaper om homosexuellas situation kan också leda till sämre kvalitet på brottsutredningar eftersom rättsväsendet inte alltid förmår tolka de mycket speciella omständigheter som kan föreligga vid brott som riktas mot homosexuella. Därigenom finns risken att rättssäkerheten försämras. En ökad homokompetens inom rättsväsendets olika myndigheter kan stärka homosexuellas rättssäkerhet och öka benägenheten hos dem att verkligen våga anmäla brott och fullfölja en anmälan om brott. Anställda inom polisväsendet, åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården behöver därför ha bättre kännedom om homosexualitet i allmänhet och om hur de homosexuella har det, hur deras liv ser ut. Domstolsverket är en central förvaltningsmyndighet för några av rättsväsendets myndigheter och bör lämpligen agera för att höja myndigheternas homokompetens. Jerry Martinger tog upp frågan om punktlighetsmål. Där har Moderaterna och Folkpartiet en gemensam reservation, som jag stöder. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1, nr 8 och nr 5.

Fru talman! Jerry Martinger gjorde en intressant exposé över ombudsmannainstitutionen. Det tackar vi för. Vi slipper upprepa en del historiska fakta. Även Helena Bargholtz tyckte jag tillförde en del intressanta historiska saker i frågan, framför allt kanske idén om att försvagningen av rättshjälpen har ett samband med antalet ombudsmän. Det är intressant i sig. I Miljöpartiet är vi på det klara med att ombudsmän bör sortera under riksdagen och vara riksdagens ansvar. Vi har skrivit en motion, och följt upp med en reservation, där vi just tar upp problemet att ombudsmännens möjlighet att agera mer självständigt och oberoende bör garanteras. Det gör man genom att sortera dem under riksdagen, anser vi. Vi anser också att man kan lägga ihop dessa ombudsmän med JO-ämbetet. En del menar att det skulle resultera i en försvagning av JO, medan vi menar att det skulle innebära en förstärkning av de andra ombudsmännens verksamhet och status, inte minst när det gäller barnombudsmannen, som jag tycker är oerhört viktig. En annan fråga som är väldigt viktig är en ombudsman för mänskliga rättigheter. Jag vet att man måste vara försiktig med ombudsmannainstitutionen. Vi har, som tidigare påpekats, en rad olika ombudsmän som tillkommit under åren. Men vi anser att det borde finnas en gemensam ombudsman för mänskliga rättigheter. Det är en så stor fråga. Den gäller inte bara omvärlden, den gäller Sverige också. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Sedan skulle jag vilja ta upp en annan fråga. Den handlar om alkoholfri representation. Det gäller offentlig verksamhet. Utskottet anser att arbetstiden ska vara alkoholfri, att statliga medel inte ska användas för alkoholinköp. Ändå vet vi att det förekommer alkohol vid olika former av representation. Det menar jag är ett klart brott mot att föregå med gott exempel. Vi behöver inte alkohol för att umgås, för att representera. Vi behöver inte ha någon slags förståelse gentemot andra länder för behovet av alkohol vid representation. För övrigt gäller samma sak rökning för min del. Jag anser att det ska vara förbjudet vid all representation. Detta med tanke på de människor som har svårt med alkohol respektive rökning. Om vi nu håller oss till alkohol så räcker det inte att man säger att det ska vara återhållsamhet. Det duger helt enkelt inte, inte för en alkoholist i alla fall. Ska vi visa solidaritet med de människor som har det svårt i vårt samhälle är det väldigt enkelt att göra det på det här sättet, att ha alkoholfri representation med tanke på alkoholister. Jag är lite ledsen att inte Göran Magnusson är här. Han har skrivit ett särskilt yttrande.

Jag tycker att det är väldigt tråkigt att en av våra största förespråkare för alkoholfri representation viker sig på det sättet i denna fråga. Det hade varit viktigt att han hade markerat. Vi behöver vara fler som markerar detta. Det är inte en stor sak att klara av en förändring. Det kan man göra över natten. Eftersom hela intentionen är sådan är det bara att se till att det sker. Därför yrkar jag bifall till min reservation. Jag hoppas att det är fler i kammaren som kommer att stödja den och inte låtsas som om alkoholisterna inte finns här bland oss. Härtill, fru talman, har jag också stött motionen om homokompetens. Jag tycker att det också är en viktig fråga. Jag tycker att vi behöver en större kompetens i den offentliga verksamheten, precis som det sägs i motionen. Den ger jag också mitt stöd.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. I övrigt ska jag något kommentera de reservationer som finns. En av reservationerna handlar om ombudsmannaorganisationen. Där anser reservanterna, och det har det tidigare pläderats för här i kammaren, att alla ombudsmän ska sortera under riksdagen. I en reservation föreslås att JO läggs samman med övriga ombudsmän till en gemensam institution. Där anser utskottsmajoriteten, precis som tidigare sagts, att JO:s särställning bör understrykas och vidhåller tidigare ställningstaganden i frågan. Frågan om ombudsmännen organisatoriskt bör samlas under riksdagen eller samordnas på annat sätt är naturligtvis oerhört viktig rent principiellt. Här vill jag liksom tidigare talare hänvisa till dels Utredningen om översyn av handikappombudsmannen, dels 30 september, ligger på riksdagens bord. Här pågår alltså arbete. Låt oss inte föregripa det, utan måhända återkomma när det arbetet är klart och föra en vidare diskussion. Vad gäller frågan om Justitiekanslerns roll och en utredning kring denna vill jag påminna lite grann om att det har skett en utredning just kring Justitiekanslerns arbetsuppgifter under 90-talet. Det tillsattes nämligen en utredning i december 1991. Den lämnade sitt betänkande i april 1993. Jag kan notera att detta inte föranledde någon åtgärd från den dåvarande regeringens sida. I JK:s verksamhet i dess helhet gäller liksom för andra förvaltningsmyndigheter regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Här anser utskottet att det inte finns anledning att misstro att inte arbetsuppgifterna utförs med iakttagande av detta. Vad gäller punktlighetsmål och dröjsmålstalan vid myndighetsutövning finns i dag - det har också påpekats från talarstolen - möjligheten för enskilda att kontakta JO eller JK om man tycker att det har tagit onödigt lång tid i handläggningsärendena. Då kan de i sin tillsyn granska om så har skett. Det är också viktigt att erinra om att det i vissa fall kan finnas förklaringar till varför ärenden dröjer. Det kan förekomma en ärendeanhopning på myndigheten som gör att det dröjer längre. Ärendet i sig kan vara så pass komplicerat att det föranleder extra undersökningar. Reservationen om korrekt bemötande av medborgare från myndigheters sida är naturligtvis angelägen. Jag är också medveten om, såväl som Åsa Torstensson i Centerpartiet, att det visst förekommer att man inte bemöts på ett korrekt sätt hos olika myndigheter. Men det är kanske inte så mycket fråga om en lagändring för att kunna röja undan problemen, utan det är kanske i högre grad fråga om utbildning och information. Det är upp till myndigheten själv att se till att så sker. Frågan om ökad homokompetens i statliga myndigheter och i rättsväsendet är oerhört angelägen. Visst har vi fått erfara att man kan bemötas på ett annorlunda sätt om man har en annorlunda sexuell läggning. Jag vill trots allt hänvisa till Statens kvalitets och kompetensråd som började sitt arbete den 1 januari detta år. Det är här fråga om motioner från allmänna motionstiden 1998. Kanhända var det då inte riktigt klart hur rådet skulle fungera. Jag tycker nog att myndigheten är en resurs i sådana sammanhang. Fru talman! Jag vill avsluta med att än en gång yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skulle vilja att Kerstin Kristiansson Grahn förklarade för mig varför man inte kan acceptera en alkoholfri representation utan i stället har de svepande förklaringarna om att vara återhållsam osv. Varför tog inte Kerstin Kristiansson Grahn upp den frågan i sitt anförande? Vad tycker Kerstin
Fru talman! Det är riktigt att jag missade den frågan i mitt anförande, Per Lager. Jag var övertygad om att Per Lager skulle återkomma i replikskiftet till den frågan. Per Lager vet att socialutskottet - det är deras område, det är en stor social fråga - har yttrat sig i frågan. Socialutskottet har valt att säga precis samma som konstitutionsutskottet har sagt, nämligen att återhållsamhet ska rekommenderas. Jag är övertygad om att man i myndigheter, landsting och kommuner - där kloka människor sitter i beslutsfattande positioner - följer den rekommendationen, dvs. återhållsamhet. Jag är övertygad om att det sker utan att riksdagen tar initiativ i den frågan.
Fru talman! Jag tycker att det är skrämmande att socialutskottet av alla utskott nöjer sig med åsikten om återhållsamhet. Hur förhåller man sig då till alla med alkoholbesvär? Alla vi som har varit med om att representera vet att det förekommer alkohol och vin. Hur förhåller man sig solidariskt till dem som har bekymmer med detta? Det räcker inte med att vara återhållsam. Det är som att slänga alkohol rätt i ansiktet på alkoholisten.
Fru talman! Inte vare sig Per Lager eller jag känner till hur de har resonerat i socialutskottet. Den diskussionen får man lyfta fram där. Per Lagers partivänner i socialutskottet kanske kan göra det. Detta har blivit mer av en socialpolitisk fråga än en konstitutionell fråga. Därför tycker jag att frågan ska väckas i rätt sammanhang.

Fru talman! Debatten fortsätter, det är bara ämnena som växlar. Nu är det dags att tala om bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Jag vill börja med att ta upp en fråga som hela utskottet har ställt sig bakom, nämligen att begära att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning om ett handlingsprogram för att stärka svenska språkets ställning. Man kan fråga sig om ett sådant handlingsprogram behövs. Ja, det finns flera olika skäl till det. Svenskan är ett litet språk. Bara några miljoner av världens ca 6 miljarder invånare behärskar och använder svenska språket. Om det ska ha en chans att fortsätta att vara ett levande och rikt språk måste vi slå vakt om det i flera avseenden. Vi får se till att språket inte trängs undan i vare sig Sverige eller internationella sammanhang. Det är inte lika självklart längre att tala svenska på seminarier som hålls i Sverige eller i ledningsgrupper i näringslivet - för att ta ett par exempel. I EU-sammanhang händer det, även sedan vi har blivit medlemmar, att vi får kämpa för att få god tolkservice så att även svenska deltagare i olika sammanhang ska kunna utnyttja rätten att tala sitt eget språk. Internationaliseringen över huvud taget och den snabba utvecklingen av informationstekniken påverkar också svenska språkets ställning. Men det pågår också en utarmning av språket med andra förtecken. Det är fler och fler elever som lämnar skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra svenska för att kunna tillgodogöra sig texten i t.ex. en vanlig dagstidning. Många barn och ungdomar har inte det "rika och nyanserade språk" som är läroplanens stolta målsättning att alla ska ha. I stället är språket ofta torftigt, ordfattigt och inte sällan förgrovat. I förlängningen är utarmningen av språket ett demokratiskt problem eftersom det krävs att man behärskar språket för att kunna delta i den demokratiska processen. Det är naturligtvis också ett socialt problem. Den som inte kan kommunicera har svårt att leva ett bra liv i ett så komplicerat samhälle som vårt. Allt detta är bakgrunden till att ett enigt utskott nu begär att en språkpolitisk parlamentarisk utredning tillsätts som får till uppgift att föreslå ett handlingsprogram för hur svenska språkets ställning kan stärkas och för hur alla i Sverige - oavsett språklig och social bakgrund - ska få möjlighet att tillägna sig svenska språket. I det arbetet utgör självfallet Svenska språknämndens åtgärdsförslag en bra utgångspunkt. Jag ser verkligen fram emot utredningen, som jag tror kan få stor betydelse för framtiden. Fru talman! Det finns få institutioner som omfattas av en sådan värme av stora delar av det svenska folket som folkbiblioteken. De senaste åren har många bibliotek tvingats minska sin verksamhet, filialer har stängts och öppettiderna har blivit mindre generösa. Det är en negativ utveckling som många av oss - kanske t.o.m. alla - är överens om måste hejdas. Frågan är bara på vilket sätt det görs bäst. Den bibliotekslag som infördes för några år sedan med just detta syfte har inte haft någon större inverkan på utvecklingen. Det verkar som om många kommuner har tagit den till intäkt för att kunna försvara nedskärningar på biblioteksområdet. Som så ofta har det som var tänkt som ett golv blivit ett tak. Kristdemokraterna var emot införandet av en bibliotekslag, bl.a. därför att vi befarade att det skulle bli just så. Nu finns lagen, och den är för närvarande föremål för en översyn. Därför föreslår vi ingen förändring nu utan väljer att avvakta översynen. Under tiden arbetar våra kommunpolitiker aktivt för att vända den nedåtgående trenden för biblioteken. Det handlar både om att få fram mer ekonomiska resurser i form av höjda anslag och om att ta till vara den resurs som stödföreningar och enskilda personer kan utgöra. I Stockholms kommun gör t.ex. de borgerliga partierna tillsammans med Stockholmspartiet en stor satsning på biblioteken i den budget som presenteras i dag i Stadshuset. Fru talman! Nästa fråga jag vill ta upp handlar också om böcker. Så sent som i söndags refererades en undersökning om barns läsvanor i ett Rapportinslag. Mellan 1984 och 1999 har antalet barn som läser en bok eller har någon som läser för sig en vanlig dag minskat från 85 % till 64 %. Den här undersökningen är bara en i raden som visar att barn läser mindre nu än tidigare. Det är sorgligt i första hand därför att böcker kan ge oss upplevelser som få andra medier. Men det är också sorgligt därför att det faktum att barn läser mindre är en av förklaringarna till den språkliga utarmning som jag var inne på tidigare. Böcker är dyra. Den ekonomiska situationen för många familjer är sådan att de inte kan prioritera inköp av böcker. Andra utgifter måste gå före. Eftersom böcker i dag har en momssats på 25 % är skatten en stor del av priset. Vi är ganska ensamma i Europa om att belägga böcker med maximal moms. År 1994 Det ledde till att bokförsäljningen ökade med 10 %. Därför gick man vidare i Finland och har genomfört ytterligare en sänkning och är nu nere i 8 % moms på böcker. Sverige borde också kunna anpassa sig till omvärlden genom att sänka bokmomsen. När skatteutskottet behandlade frågan tidigare i år avstyrktes vår motion där med hänvisning till de skattesamtal som pågick mellan regeringen och oppositionen. Där borde frågan tas upp, tyckte majoriteten i skatteutskottet. Som vi alla vet har det varken blivit hackat eller malet av de samtalen, och jag har förstått att bokmomsfrågan inte var särskilt högt prioriterad medan de pågick. Vi kristdemokrater kommer att fortsätta att driva frågan och har anslagit medel för det i vår budgetmotion. I det här betänkandet gör vi det i form av ett särskilt yttrande. Fru talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservation 5 som behandlar stöd till tidningen Samefolket och att reglerna för kulturtidskrifter ska ändras så att tidskrifter på samiska, finska och romani chib beaktas när bidrag beviljas. I propositionen Nationella minoriteter i Sverige skriver regeringen glädjande nog att de nationella minoriteterna - däribland samerna - bör beaktas vid fördelningen av de statliga stöden till litteratur och kulturtidskrifter. En viss höjning av stöden aviseras till år 2000. I budgetpropositionen kunde vi däremot inte läsa ut att de planerna fanns med. Vi kommer därför att följa upp den här frågan både när minoritetspolitiken och budgetpropositionen behandlas senare under hösten. Den här frågan måste äntligen få en lösning.

Madame Speaker! Åh, förlåt, jag menar naturligtvis Fru talman! Men ibland kan man ju fundera över var vi finns och vilket språk som gäller. Inte långt härifrån huset finns Raoul Wallenberg-minnesmärket. Där finns textblad i två ställ. Över det ena står det English och över det andra står det Swedish. Ge mig ett enda skäl till att det inte står Svenska. I morse kunde de av oss som var på ett informationsmöte höra att just nu "peakar" Norge sin oljeproduktion. Hur gör man då? Berättar man Norgehistorier för oljeproduktionen? Sticker man pikar i den, eller vad? Självfallet menade föredraganden att man just nu hade sin produktion på toppnivå, med andra ord peak på engelska. I går fick vi i utskottet höra att Regeringskansliet hade "notifierat" några ämbetsverk om EU-regler. Vad hade man gjort? Jo, självfallet hade man uppmärksammat - på engelska: notified - dessa organ på en del frågor. Från EU-kommissionens representation i Sverige anmäls till riksdagen möjligheten till satellitförbindelse för "hearings". Vad är det denna hearing äger? S är ju genitivändelse i svenskan. I samband med det allmänna motionerandet häromveckan fick jag ett e-brev från ett annat partis kansli där vederbörande önskade en "hint" om en viss fråga. Vad är det för fel på en vink eller en antydan? I den nyligen framlagda filmpropositionen talas det om "fiktiva" filmer. Det måste finnas mer anslag till fiktion. Eftersom fiktion enligt Svenska Akademiens ordlista betyder fantasi och inbillning tycker jag inte att man behöver skriva propositioner om det. Tre gånger på mindre än fem minuter använde sig en besökande statssekreterare i utskottet för några veckor sedan av det svengelska verbet "mainstreama". Gå ut och be svenska folket förklara dess betydelse! Vid ett besök på en svensk helikopterbas fick jag veta att de hade för många olika typer av "vehiklar". I flera inbjudningar jag fått under det senaste året har det stått "Refreshments serveras". Nu när vi är mitt uppe i ishockeysäsongen matas vi med att matcher avgjorts med sudden death. Ja, en del har t.o.m. försvenskat det till att matchen avgjordes "med sudden". Sudden trodde jag var en sådan vi strök ut på tavlan med när jag gick i skolan. De som drabbas av att ett barn gått bort i plötslig spädbarnsdöd, som också brukar kallas för sudden death, mår illa därav, och det gör inte det hela bättre. Att jag dessutom tycker att det låter både barnsligt och larvigt att höra hur ett vanligt svenskt ishockeylag kallar sig Blue Bulls, att det har en coach och en stödförening som kallar sig för South Bank supporters gör naturligtvis inte att jag hamnar på "High score-listan" som det heter i ett svenskt TV-program. Det är ganska ofta förekommande att det slarvas med det svenska språket riktigt rejält i riksdagen. Nu tycker förstås någon att jag kastar sten i vårt glashus. Ingen kan tala eller skriva perfekt. Det går säkert att göra påpekanden om inkonsekvenser eller annat i mitt anförande nu, men jag tycker att vi måste skärpa oss allt ifrån talmän och chefstjänstemän till de nyaste bland ledamöter och anställda. Jag påpekade häromåret i ett anförande att t.ex. talmännen ofta inte skiljer på objekts och subjektformer i samband med voteringar. Så är det än. Tack och lov för det arbete som utförs av Anita Hallberg och hennes kolleger. Det har hänt att jag varit irriterad på stenografretuschering, men oftast ska vi oavsett vi sitter på podiet eller nere i salen nog vara glada över att de framhoppande språkliga grodorna inte överlever trycket. Vi har ett antal enheter som har stor betydelse för språket som vårt viktigaste redskap i riksdagsarbetet. Där bör man hantera språket med stor noggrannhet. Inför sommaren fick vi från tryckeriet en hälsning där det stod "Svensk sommar är vi ensamma om - ta till vara på den lev och njut". Ja, antingen ska man ta vara på den, eller ta den till vara - men att ta till vara på, det är en språklig gräslighet. Men det är dessvärre ett vanligt fel, dock ett fel på svenska. Det som är mycket värre är att man, som jag redan antytt, genom att okritiskt och i strid med svenska såväl stavningsregler som grammatiska regler använder engelska eller starkt anglifierade uttryck, skapar oklarheter och sprider förvirring både med avseende på uttal och betydelse. Varför heter det help desk i stället för datahjälpen? Varför skriver man i Mitt i Strömmen om datahjälpen att "en av tre har ringt för support". Support betyder för den engelskspråkige inget annat än hjälp eller understöd. Om vi använder de engelska orden blir inte begreppet klarare, snarare blir det bara svårare för dem som inte behärskar språket att förstå vad vi talar om. Eftersom vi inte är uppfödda med engelska som modersmål och heller inte som regel tänker på det språket kan vi hamna snett med avseende på betydelsenyanser och synonymer. Jag tycker att vi borde gå före i en strävan att slå vakt om en god svenska. Sluta med "öppna upp" - det heter öppna. Riktningen anger att det finns en motsats uttryckt med samma verb. Men det finns inget "öppna ner". Det går inte att "stänga ner" sin dator, för man kan ju inte "stänga upp" den. Vi behöver inte verbet implementera på svenska, och inte heller leasa. I Arbetet Väst i Göteborg kunde man den 9 mars i år läsa en krönika av Kjell Sehlin, en mycket språksäker skribent. Under rubriken "Slå vakt om svenskan" tog han upp några av de vanligaste språkliga övertrampen. Han talar om att svenska håller på att eroderas och uppmanar oss alla att "slå vakt om modersmålet och med kraft slå tillbaka mot dataknuttar och andra som svänger sig med uttryck som är obegripliga för flertalet". Ur en kommunal handling från Mölndal citerade han om ett "upplevelsecentrum, som bör inriktas på leisure snarare än retail". Där stod om "cosmic bowling, vitualreality upplevelser" osv. Utifrån en annons med rabatt i en vitvarubutik på "Cookshopsortimentet" ställde han frågan: "Finns det inte kastruller och stekpannor i svenska kök numera? Väljer man nuförtiden ur sitt Cookshopsortiment när det är dags att laga isterband?" Och så tar han upp alla skyltar med genitivapostrof - något vi inte använder i god svenska. Han vill sätta en röd bock ovanför fönstret, ta föreståndaren i örat och skicka vederbörande på någon lämplig kurs i svenska. Fru talman! Sällan har jag tyckt att en ledarskribent i en socialdemokratisk tidning har haft så rätt! Fru talman! Även jag har fått rätt. Bl.a. i motionen 1994/95:Kr260 - jag hade också skrivit om detta i tidigare motioner andra år - skrev jag att ett antal åtgärder borde vidtas för vård och skydd av det svenska språket. Motionen avslogs. Följande år var samma tankar högsta sanning. Då dök de upp i den stora kulturpropositionen. Nu går ett enigt utskott vidare på samma väg och begär tillsättande av en parlamentarisk utredning för ett handlingsprogram i frågan. En får tacke, som det heter på mål. Och självfallet får detta mitt och Moderaternas fulla stöd. En liten kille i huset kom i våras och frågade: Farbror Lennart, får man skriva skit i tidningen? Det sagda kunde ju betyda mer än en sak, så jag bad honom visa vad han menade. I en reklamtidning visade han mig en symaskinsannons där man talade om att till maskinen följde sömnadskit. När jag talade om att det betydde att det på köpet kom med en liten sömnadssats eller syutrustning så frågade han: Varför skriver de inte det då? Det var en modern variant av kejsarens nya kläder - barnet som säger sanningen. Låt mig läsa något ur motionen från januari 1995: Det är också viktigt med tanke på dem som ska lära sig språket från grunden, våra yngsta skolelever och våra invandrare, att dessa inte möter onödiga svårigheter genom olika språksignaler från skola och massmedier. Slapphet och relativism i språkbruket förstärker kommunikationsproblemen och ökar därmed spänningen mellan generationer och mellan olika sociala och etniska grupper. Det är ett socialt handikapp att inte behärska språket. Att sådana problem skapas är inte acceptabelt. Jag fortsätter sedan med att tala om de här fånerierna, t.ex. när man inte kunde hitta på ett bra namn på det som borde heta fickstereo eller något på svenska. Man döpte det till freestyle - något som ingen i den engelskspråkiga världen vet vad det är eftersom det betyder något helt annat där. Det är just på dataområdet, reklamområdet och framför allt på det ekonomiska området som en hel del sådana här uttryck förekommer. De är fullständigt onödiga, och de gör det ibland svårt för dem som ska försöka sätta sig in i ett visst områdes språk att kunna nå vad där står. Fru talman! Jag skulle kunna hålla på ganska länge med det här - det finns mycket. Jag har inte samlat ihop detta, utan det kan man snabbt plocka ut av det som man stöter på dagligdags. Jag är därför väldigt glad över att vi nu ska göra något åt det här. Jag ska avsluta med några punkter rörande resten av betänkandet. Precis som Inger Davidson kan vi konstatera att bibliotekslagen blev det vi har befarat. Det är därför vi moderater står fast vid vårt tidigare ställningstagande - att den bör avskaffas. Den bör avskaffas både därför att den har trampat på den kommunala självstyrelsen, och framför allt därför att den har skadat biblioteksverksamhet. Vi kan konstatera bibliotekens stora betydelse för autodidakter, bibliotekens betydelse för folkbildning, bibliotekens betydelse för demokratin, bibliotekens betydelse som dokumentationscentrer och bibliotekets betydelse som ett centrum där man kan träffas - ett kulturellt centrum för olika verksamheter. Som Inger Davidson sade i sitt anförande ser vi att det finns en del kommuner som har tolkat lagen så att där kan man lägga sitt tak för biblioteksverksamheten i stället för sitt golv. Vi i tre partier drar den slutsatsen att vi ska stå fast vid det som vi redan för flera år sedan uttryckte och har upprepat sedan dess, nämligen att bibliotekslagen var ett misstag och att den borde rivas upp. En annan sak som säkert kommer att behandlas vid fler tillfällen här under det kommande året är det som Inger Davidson också berörde i sitt anförande, nämligen bokmoms. Vi har från den moderata kulturkommittén skrivit en motion som hamnade i ett annat utskott, nämligen skatteutskottet. Vi påpekade där det orimliga i att momssatserna inom kulturområdet är så olika. Det innebär faktiskt att man med skattesatserna styr kulturkonsumtionen, om vi ska använda det ordet. Det rimligaste är naturligtvis att man har en och samma skattesats över hela kulturområdet. Vi tycker att man ska titta på hur man rent praktiskt ska kunna genomföra det, och vad det får för ekonomiska konsekvenser för statskassan. Vi tycker att det vore en rimlighet. Fru talman! Eftersom jag något har överskridit den tid som jag angav att jag skulle tala och timmen är sen ska jag avsluta med att yrka bifall till reservation nr 1 i det föreliggande betänkandet.
Fru talman! Jag blev lite orolig när jag hörde Lennart Fridén beskriva sin syn på språket. Han talade exakt om vad som är rätt och vad som är fel. Tanken med detta är ju inte att riksdagen ska bli något slags språkpolis, utan det ska tas fram ett handlingsprogram. Svenska språknämnden och andra organ som ägnar sig mer åt att avgöra hur man t.ex. kan föra in engelska ord eller vad det nu kan handla om i det svenska språket på ett bra sätt ska sedan göra just det. Jag vill gärna fråga om lite andra aspekter - de sociala och demokratiska aspekterna på språkkunskap hos bl.a. våra nya svenskar, men också hos många andra elever i skolorna. Hur ser Lennart Fridén på detta? Jag skulle vilja att han utvecklade det lite mer. När det gäller bibliotekslagen kan mycket tyda på att den fått just effekten att man gjort till tak det som borde ha varit golv. Men vi vet ju inte detta säkert - det kan också ha haft andra orsaker. Den ekonomiska situationen för kommunerna kan ha gjort att de har tvingats skära ned. Av den anledningen avvaktar vi översynen. Vi vill få ett bättre beslutsunderlag innan vi bestämmer oss. Jag undrar hur Lennart Fridén kan vara så säker på detta att han kan konstatera att det är bibliotekslagen som är orsaken till alla de här negativa effekterna på biblioteken. Så långt vågar inte jag gå.
Fru talman! Jag beskyllde inte bibliotekslagen för att vara orsak till allt detta. Men vi kan konstatera att redan innan den hade trätt i kraft blev jag uppsökt av vice ordföranden i kulturnämnden i Sotenäs kommun i Bohuslän, en moderat. Han kunde visa mig papper - jag har citerat dem tidigare här i kammaren - där den dåvarande socialdemokratiska ledningen i kommunen hade lagt fram ett förslag om att man med tanke på vad bibliotekslagen skulle komma att föreskriva bara skulle ha ett enda bibliotek i kommunen. Resten skulle man lämna ut till olika folkrörelser. Vi vet att sedan dess har några av dem lagts ned. Det började alltså redan då. Det finns också sådant som tyder på att det i flera andra kommuner är på samma sätt. Vi behöver inte invänta något ytterligare. Vi kan bara konstatera att lagen inte har givit vad den skulle ge - det har ju Inger Davidson själv konstaterat. Det finns alltså inget skäl till att ha den kvar. Jag skulle kunna fortsätta att citera min gamla motion - jag tog bara en liten del av den. Självfallet är ett språk levande. Det är statt i en ständig och naturlig utveckling. Det kan aldrig stå stilla. Den språkrenhet, s.k. purism, som den för ett sekel sedan bortgångne Viktor Rydberg eftersträvade är inte möjlig eller önskvärd. Inte heller Islands system för skydd av det egna språket torde fullt ut vara tillämpbart hos oss. Men man måste hela tiden se till att man har en viss stadga. Låt mig säga en sak som jag glömde att säga i mitt inledningsanförande. Nyligen kom Svenska Akademien med en produkt som de fick i uppdrag av kungen att göra när de startade redan för över 200 år sedan, nämligen grammatiken. Äntligen finns det en svensk grammatik! Den hoppas jag att alla skolor och andra skaffar sig. Den kommer de att ha stor hjälp av, även om den är ganska dyr. Det är ingen folklig sak precis - den kostar 2 500 kr ute på marknaden. Men äntligen finns det lite stadga. Med grammatikens hjälp skulle man faktiskt kunna göra ganska mycket på det här området. Jag hoppas att den dessutom kommer att vara en bra tillgång på våra folkbibliotek t.ex.
Fru talman! Vi är överens om det sista. Den här grammatiken kommer att få betydelse. Vi hoppas i alla fall att den kommer att få det och att man verkligen använder den. Men jag tror att risken med det resonemang som Lennart Fridén för när det gäller bibliotekslagen är att det kan leda till att man vid den här översynen kommer fram till att man ska göra den ännu mer detaljerad än den är i dag och kanske tala om hur många bibliotek och filialer som ska finnas. Den utvecklingen vill jag absolut inte se. Det är också en anledning till att jag väljer att avvakta översynen innan jag kräver att lagen eventuellt ska avskaffas. Nu finns den där, och den har ett symbolvärde i dessa nedskärningstider som fortfarande råder i många kommuner. Det är skillnad på att säga nej till en lag som är på gång och att ta bort en som redan finns i det läge som fortfarande råder. Det kan uppfattas så att riksdagen nu har ändrat inställning till bibliotekens varande.
Fru talman! När vi gjorde ett gemensamt ställningstagande för några år sedan - då var inte Inger Davidson med i utskottet - hade vi ganska många diskussioner mellan våra partier om detta. Vi var helt överens om att den stora risken var att det skulle bli på det här sättet. Det är mycket möjligt att man i den översyn som Inger Davidson talar om kommer fram till att man tror att man ska kunna klara av det hela genom att standardisera till ett slags mönsterbibliotek och säga att så här måste det vara. Men om vi plockar bort lagen finns ju inte den risken heller. Jag menar att den är till stor skada. Det finns inget mönsterbibliotek. De måste få utvecklas på olika sätt över hela landet. Jag hade kanske inte väntat mig den här lilla replikomgången med Inger Davidson, men jag hade en aning om det. Nu ska jag vara lite elak och säga att det kanske har varit lite känsligt och jag vet att det har varit tveksamheter i kd innan man gjorde det här ställningstagandet. Det hade varit skönare om vi alla hade stått på samma punkt som vi gjorde tidigare och sagt: Nej, det här är inte bra. Vi är ju helt överens om att det inte blev det resultat som man hade tänkt sig. Vi får väl fortsätta, fast på olika sätt, att motarbeta sådana förslag som att det ska vara en minimistandard eller att det ska vara en viss standard. Då kommer nästa fråga som var uppe i diskussionerna för några år sedan, nämligen hur man ska åtgärda detta. Det måste ju vara någon typ av repressalie om man bryter mot lagen. Är det kommunstyrelsens ordförande, kommunbibliotekarien eller vem är det som ska stå för detta? Vilka påföljder ska det bli? Vi har alltså stiftat en lag där det inte blir några påföljder om man bryter mot den. Sådana lagar ska vi inte ha. Dessutom tafsar man på den kommunala självstyrelsen. Det är många fel med bibliotekslagen. Vi hade kunnat se vad som hände i Danmark. Där hände precis det som vi befarade skulle hända här också. Många kommuner lade ned och hade bara ett enda bibliotek eftersom det var vad som föreskrevs.

Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med att uttrycka stor glädje över att ett enigt kulturutskott tillstyrkt Vänsterpartiets motion från förra året Kr275 yrkande 22. Där yrkas det att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i enlighet med vad i motionen anförts tillsätta en parlamentarisk utredning som lägger upp ett handlingsprogram för svenska språket. Charlotta Bjälkebring från Vänsterpartiet kommer att ta upp denna fråga i sitt anförande senare i debatten. Fru talman! I regeringens proposition På ungdomars villkor, proposition 1998/99:115, redovisas att mellan 5 000 och 10 000 elever lämnar grundskolan varje år utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att klara ett aktivt samhällsliv. Att kunna läsa och skriva är grundläggande förutsättningar för den enskildes möjligheter att delta i samhällsdebatten och att kunna nyttja yttrandefriheten på ett fungerande sätt och därmed kunna påverka utvecklingen i det demokratiska samhället. Det läses fortfarande mycket i Sverige. Det köps många böcker och det lånas böcker på våra bibliotek. Men alltfler ställs utanför den kanske viktigaste bokklubben, nämligen klubben för dem som kan läsa. Man knäcker inte den s.k. läskoden. Man lär sig inte att läsa. Det är främst pojkar och unga män som av olika skäl väljer bort läsandet och boken. Läsandet och läsförståelsen är intimt kopplade till läsarens sociala bakgrund. Om ambitionen är att öka läsandet och minska kulturklyftorna måste det till ett brett spektrum av läsfrämjande åtgärder där alla aktörer tar sitt ansvar. Det finns alltså inte en enda åtgärd som kan åstadkomma en lösning på detta stora problem. Det finns en rad oroande tecken och tendenser. Låt mig nämna några exempel. Många biblioteksfilialer läggs ned runtom i landet. I länen Örebro, Västmanland och Värmland har antalet bibliotek och biblioteksfilialer minskat från 147 till 97 mellan åren 1990 och 1998. Här bör regeringen - och här har jag en annorlunda uppfattning än Moderaterna och Kristdemokraterna - överväga en ändring av bibliotekslagen för att motverka denna utveckling som är negativ för läsandet i landet. Om det blir flera mil till huvudbiblioteket i tätorten, t.ex. i Bergslagen eller i det inre av Norrland, ökar rimligtvis risken betydligt för att alltfler väljer bort besöket på biblioteket, väljer bort att låna böcker på biblioteket. Det har kommit brev hit till riksdagen som meddelat att man är väldigt orolig för den utvecklingen i många glesbygdskommuner. År 1998 saknade hela 78 kommuner en egen bokhandel inom kommunens gränser. Cirka hälften av alla kommuner i Sverige saknar en egen fackbokhandel. Den svenska bokbranschen påvisar en hög koncentration där ett fåtal koncerner intar en mycket dominerande ställning. Den vanliga bokhandeln har stor konkurrens från varuhusens s.k. pallförsäljning av bästsäljare - jag hade skrivit bestsellers, men jag ändrade det efter Lennart Fridéns anförande till bästsäljare - bokklubbar och ökad Internetförsäljning. Fru talman! Det är förhållandevis dyrt att skicka böcker på posten. Många tycker att böcker är dyra. Den som inte själv läser böcker köper inte böcker, ger sannolikt i mindre omfattning bort böcker i present och får inga böcker i julklapp, farsdagspresent eller morsdagspresent. Den som inte prioriterar det egna läsandet väljer kanske också bort läsandet för sina barn. På det sätter fortplantas utanförskapet när det gäller litteratur och läsning med allt vad det innebär av missade möjligheter till upplevelse, inlevelse och utveckling. Hur kan då läsandet stimuleras? Vänsterpartiet menar att det krävs ett medvetet och långsiktigt arbete. Det finns inga enkla lösningar. Det krävs olika åtgärder och en bra avvägning mellan dessa åtgärder. Det finns i dag en rad olika former av stöd till läsandet och boken, t.ex. bidrag till den regionala biblioteksverksamheten, utgivningsstöd, stöd till bokhandeln, distributionsstöd till bibliotek och bokhandel, stöd till läsfrämjande åtgärder för barn och unga m.m. Vänsterpartiet vill att en regel om kvalitetssäkring införs i bibliotekslagen. Vi nöjer oss i nuläget med att konstatera detta eftersom det pågår en översyn av bibliotekslagen i Regeringskansliet. Fru talman! Riksdagen beslutade under 1997/98 års riksmöte att det statliga utgivningsstödet skulle kompletteras med ett distributionsstöd. Det förlag som erhållit statligt stöd för sin utgivning blev därmed skyldig att åta sig att tillhandahålla ett visst antal exemplar av varje utgivningsstödd titel för distribution till folkbibliotek och olika bokhandlar. Sammanlagt fördelas ungefär 270 000 volymer gratis till kommunerna och de 100 bokhandlarna. Vänsterpartiet är positivt till att utgivningsstödet har kompletterats med ett distributionsstöd, men vi anser att det här stödet är otillräckligt. Vi skulle dessutom vilja se åtgärder när det gäller spridning av nordisk litteratur och stöd till en nordisk bokkatalog. Dessutom bör nya beslut om distributionsstödet ställas mot och jämföras med effekten av en eventuellt sänkt moms på böcker. Vi är medvetna om att distributionsstödet för de utgivningsstödda titlarna infördes först den 1 januari 1999 och att det inte gått så lång tid sedan dess. Vi är också medvetna om att Statens kulturråd för närvarande utreder bokmomsen, bl.a. för att få klarhet i hur stor statens inkomst av denna moms egentligen är. Där finns det en variation på mellan 800 miljoner och 1,4 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Det kan vara bra att veta hur stort den egentligen är. Den här utredningen ska enligt uppgift från Statens kulturråd vara klar i december innevarande år. Fru talman! Vänsterpartiet finner det emellertid fullt rimligt och önskvärt att effekten av olika läsfrämjande åtgärder jämförs med varandra så att eventuellt nya åtgärder på området med syfte att öka läsandet ger största möjliga måluppfyllelse. Med anledning av detta vill jag avsluta mitt anförande med yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nr 3 under mom. 8 beträffande distributionsstödet.
Fru talman! Jag kan hålla med om mycket av det som Peter Pedersen har sagt, men jag var lite fundersam över en sak. Han talade om de bokhandlare som har försvunnit. I början av 70-talet upphörde väldigt många kommuner med att låta de små lokala bokhandlarna distribuera skolböckerna och tog själva hand om detta i samarbete med Bibliotekstjänst i Lund. Detta innebar att man på många ställen, bl.a. på den ort där jag då bodde, Herrljunga, helt enkelt knäckte den lokala bokhandeln. Det skedde ofta i socialdemokratiskt styrda kommuner, med hjälp av dåvarande vpk. Peter Pedersen tycker att man då gjorde fel. Det har t.ex. i Boliden blivit så att man i bokhandeln kan gå in och spela på V 75, köpa penninglotter och möjligtvis några tidningar. Man kan beställa en bok, men det finns inga på hyllorna. Jag har fått reda på att det var effekten av att kommunen slutade med att låta den lokala bokhandlaren vara med om att distribuera skolböcker. Detta har alltså på sådana ställen skett med hjälp av s och v, men nu tycker man att detta var fel.
Fru talman! Min hemkommun Degerfors är en av de kommuner som inte har någon egen bokhandel. För egen del tycker jag att det inte finns någon anledning att försvåra lönsamheten för en bokhandel, om det finns en sådan på orten. Man kan köpa in skolmaterial men framför allt skolböcker den vägen. Jag ser ingen anledning till att det ska behöva uppstå någon konkurrenssituation. Det stora problemet är dock att det i dag finns en rad andra sätt att köpa böcker på. Man kan köpa allt från korv till böcker och cd-skivor på mackar - eller jag kanske ska säga bensinstationer - och det är jättebra, men tyvärr har de ett väldigt smalt sortiment. Många duktiga författare med stort och djupt innehåll får ingen möjlighet till avsättning där, och många läsare får därför aldrig ta del av deras litteratur. Den lite mer lättlästa litteraturen kan vara en lämplig övergång till annan litteratur, men många läsare får inte en sådan chans. Jag tycker att det är ett större problem.
Fru talman! Ordet "mack" är faktiskt en svensk kortform för den första firma som tillverkade bensinpumpar. Det ordet kan vi alltså använda. Tillverkarnamnet Mack var angivet på pumparna. Det viktigaste att påpeka är att man där det fortfarande finns bokhandlar inte bör försvåra förhållandena för dem. Jag är tacksam för beskedet på den punkten. Den lokala bokhandeln har varit en oerhört stor tillgång på många orter. Jag har på orter där jag har bott sett hur trist det har blivit när bokhandlarna har försvunnit. När jag kommer tillbaka dit märker jag faktiskt effekter på hela kulturlivet. Det har i flera fall varit så att kommunerna varit kortsynta och satsat på egendistribution av sina skolböcker, och därmed har den sista utkomstmöjligheten som gjort att man kunnat hålla näsan över vattnet försvunnit.

Fru talman! Bibliotekslagen ska avskaffas! Centerpartiet tillstyrker det kravet och har så gjort ända sedan lagen kom till. Vid riksmötet 1997/98 sade vi så här i ett särskilt yttrande: Vi ser att det finns en risk att lagen kan få till följd att kommunerna inskränker sina satsningar på biblioteksverksamheten till den miniminivå som lagen anger. Vid det tillfället skrev, som nämnts tidigare i debatten, flera partier under på detta, nämligen Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Den oro som vi känner på grund av bibliotekslagen beror, precis som Lennart Fridén påpekat tidigare i debatten, på att man när det ska skäras ned i utgifterna kommer att åberopa bibliotekslagen och anse att det behövs bara ett bibliotek i en kommun. Med tanke på den debatt om språket som pågår dels här i kammaren i dag, dels ute i samhället, är det av största vikt att vi värnar om biblioteken ute i våra kommuner. Centerpartiet skriver i sina motioner om skola och kultur i år att det krävs olika åtgärder för att öka läsandet. Vi anser bl.a. att det ska genomföras en kampanj i samarbete mellan landets kommuner, skolor och bibliotek. För att klara det behövs det bibliotek med kunnig personal som är tillgänglig för alla. Det kan bidra till att göra läsningen lustbetonad och till att ge positiva läsupplevelser. Bokmomsen, som också har lyfts fram här i debatten, är viktig att diskutera. Den är viktig för att stimulera läsintresset och kunskapsinhämtandet. Vi har t.ex. i vår kulturmotion skrivit att en av grundtankarna inom EU är konkurrens på lika villkor. Vi funderar lite grann över hur det egentligen är med bokmomsen. Den tas inte ut på lika villkor. Om man handlar böcker i Storbritannien behöver man inte betala 25 % bokmoms, som man måste göra här i Det är i dag också viktigt att ventilera frågan om bokmomsen, eftersom den litteratur som tillhandahålls via bokhandlarna, även på svenska, kan köpas i andra länder via Internet utan att bokmoms behöver betalas. Det är viktigt och bra att den frågan lyfts fram. Jag yrkar från Centerpartiets sida bifall till reservation 1 under mom. 1, som handlar om bibliotekslagen. Fru talman! De möjligheter som den tekniska utvecklingen ger för kultur och medier är en hjärtefråga för Centerpartiet. Också den frågan behandlas i detta betänkande. Vi har dock inte motionerat om det i detta sammanhang, som gäller bibliotek och skola. Vi anser att informationstekniken är viktig inom alla områden i samhället. Vi har under det förra riksmötet med viss framgång lyft fram frågan om en digital allemansrätt, och i det ärendet har vi uppmärksammat en satsning inom bildningsområdet. Målet är att alla ska ha lika möjligheter att använda informationsteknik som ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa. Vi tycker inte att det är rätt väg att lyfta fram detta bara inom utbildningsområdet, som man har gjort i den beredning som skriver om satsningen på Internet. Vi vill att alla ska ha möjlighet att nå detta mål, och vi vill därför bygga ut bredbandsnätet till alla medborgare i hela landet. Satsningen i skolan och i biblioteken är förvisso bra, men vi tycker inte att vi kan ge alla elever runtom i landet möjlighet att känna att rättvisa råder, om de inte kan koppla upp sig på nätet hemifrån. Med utbyggda möjligheter till uppkoppling ser vi också möjligheter för medborgare i både Abisko och Trelleborg att på lika villkor beställa biljetter till olika kulturella arrangemang runtom i landet utan att behöva stå i kö i centralorten. Det kan t.ex. gälla att köpa biljetter till Dramaten, till en nyårsrevy hemma i kommunen, till en fotbollslandskamp eller till något annat. Fru talman! Till sist vill jag föra fram några funderingar kring det svenska språket. Jag tycker att det är väldigt glädjande att Vänsterpartiets motion om ett handlingsprogram för att främja svenska språket har vunnit gehör bland alla partier i kulturutskottet. Jag vill av hela mitt hjärta lyckönska er till den framgången. Det svenska språket har ju också uppmärksammats i partiledardebatten tidigare i dag. Då har det framför allt påpekats att det förekommer ett förnedrande bruk av ord mot människor i skola, hem och familj. Motionärerna påpekar att en utarmning av svenska språket breder ut sig ute samhället, främst bland ungdomar men även bland vuxna som bor i områden med mycket hög andel invånare med utländsk bakgrund. Det må vara sant. Alf Svensson lyfte t.ex. i dag fram att det behövs ordning, reda och civilkurage hos alla som jobbar med människor. I den debatten handlade det främst om okvädinsord, men hur använder vi språket själva? Det är många kloka ord som har sagts om behovet. Jag tänkte också att vi skulle rannsaka oss själva lite med anledning av det här. Vilka ord använder vi oss av? Vid kurser har vi pratat om att vi gör mind maps för att komma ihåg vad vi har lärt oss i stället för att prata om minneskartor, eller ännu värre: När vi ska kläcka idéer brainstormar vi; då har vi gjort svengelska. Det här är bara några ord av dem som vi missbrukar. Hur många vi har och dessutom använder oss av, det vet inte jag - You name it, som är det senaste inneuttrycket.

Fru talman! Jag valde att inte reagera på Lennart Fridéns tal, men nu känner jag att Birgitta Sellén återkommer till samma tema. Man hävdar att bibliotekslagen fungerar som ett lägsta golv. Kommunpolitikerna antas anpassa sig till det lägsta golvet, och sedan lägger de av den anledningen ned en massa biblioteksfilialer. Som f.d. kommunpolitiker kan jag bara konstatera att kulturpolitik inte är det som står högst i kurs. Man värnar om det som vi alltid talar om: Vård, skola och omsorg måste komma först. Kulturen är inte lagstiftad, så den kan vi spara på. Men jag törs hävda, efter att ha varit ute på besök i olika småkommuner, att man gör allt för att behålla mindre bibliotek. Det är snarare en resursfråga. Jag menar att vi i stället skulle skärpa bibliotekslagen för att höja detta golv något, så att människor som bor i glesbygd inte ska behöva resa tio mil för att besöka sitt bibliotek, utan man skulle få resurser för att kunna ha bibliotek även ute i småbyar. Man skulle i stället skärpa lagen och också så småningom se till att det kommer till resurser så att detta kan upprätthållas. Jag förstår inte på vilket sätt vi ingriper i det kommunala självbestämmandet, för det gör vi i så fall med all lagstiftning som gäller kommunernas verksamhet. När det sedan gäller den parlamentariska utredningen, som Birgitta Sellén var inne på, vill jag betona att det är viktigt att vi inte får en väldigt akademisk touche på det här - jag använde medvetet uttrycket "touche" - så att vi bara pratar om språket utifrån en väldigt värdekonservativ utgångspunkt. Jag träffade i dag ett antal människor som är dyslektiker som påpekade problemet att alla stavningsregler vi har i svenska språket är fullständigt omöjliga för dem att förstå sig på, t.ex. varför j-ljudet sägs på ett sätt men har en stor variation på stavningen, och det är samma sak med sje-ljudet. Jag för min del är väldigt öppen för att man kommer med synpunkter på det här, och jag skulle vilja höra hur Birgitta Sellén ser på det här. Har hon samma infallsvinkel som Lennart Fridén, som har en ganska akademisk infallsvinkel på detta, eller kan hon tänka sig min mera folkliga, dvs. att man anpassar vissa saker till ett behov som finns eftersom det finns många människor med läs och skrivsvårigheter i dag i Sverige?
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt roligt när det finns folk som är duktiga på svenska språket, som Lennart Fridén är, men jag kanske inte strävar lika hårt. Jag tycker att vi ska göra det så bra som möjligt för dyslektiker. Vad gäller stavningsreglerna vet jag att det kommer att bli en debatt om dem i kammaren i år, därför att en socialdemokrat från mitt län har lagt fram en motion om enklare stavningsregler som jag vet har väckt mycket uppmärksamhet i hela landet. Så det får vi all anledning att återkomma till. Vad gäller bibliotekslagen och skärpningen av den hoppas jag innerligt att vi kommer att kunna skriva om den så att man inte riskerar att hamna på det nedre golvet så att det blir bara ett bibliotek. Det är så viktigt att man kan rädda biblioteket så att man, om man inte på en liten ort har möjlighet till ett bibliotek, i alla fall har bokbussar som åker runt. Men vi ser ju också i dag hur man drar in på den biten, eftersom det är som du säger: Man slår inte tillräckligt mycket vakt om boken, dess betydelse och dess stora betydelse just för dyslektiker, som jag ställer upp på till 110 %.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! Biblioteken spelar en viktig roll för att minska kulturella klassklyftor, och det är alldeles utmärkt att de gör det, för tyvärr finns de här klassklyftorna fortfarande kvar delvis. Biblioteken är också populära företeelser med många besökare, och det finns många exempel på områden där man anpassat utformning, utbud, öppettider och aktiviteter till de lokala förhållandena. Där finns också möjligheten att följa med i medieutvecklingen och ofta också i områdets övriga kulturliv. Det finns egentligen ingen hejd på vad biblioteken kan användas till, och det görs också, som just en mycket viktig kulturbärare i en kommun eller i en kommundel eller stadsdel. Totalt sett är det här inlägget alltså ett sjusjungande lov till bibliotekets nytta och glädje. Jag anser också att lån på bibliotek bör vara avgiftsfria, och det är något som vi folkpartister har skrivit in i vårt partiprogram. Ändå har vi i en gemensam reservation mellan Folkpartiet, Moderaterna och Centern föreslagit att bibliotekslagen ska bort, och jag yrkar bifall till den, alltså till reservation 1. Jag gissar därmed att retoriken kan komma att handla om att vi är negativa till bibliotek, och jag vill därför klart deklarera från början att så inte är fallet. Som min inledning torde ha visat anser vi att det finns synnerligen många skäl till att ha bra bibliotek och att utveckla biblioteken på väldigt många olika sätt. Men jag tycker inte att det här är en fråga för riksdagen. Det är en fråga för kommunerna. Jag vet inte vad ni andra partier säger och menar om det kommunala självstyret, men vi i Folkpartiet anser att det är en viktig princip och att det är rimligt att kommunerna själva får besluta om hur det ska se ut med biblioteken, både till antal, innehåll och bemanning. Den nuvarande lagen är, och det har redan varit uppe, mycket tandlös och i praktiken nästan till intet förpliktigande, eftersom den säger att kommunen ska ha ett folkbibliotek - och vilken kommun har inte det. Dessutom säger den att varje län bör ha ett länsbibliotek, och det ska också finnas högskolebibliotek vid alla högskolor. Jag ska inte ironisera över lagtexten; det tycker jag att den gör rätt bra själv. Samtidigt vet vi hur den folkliga reaktionen blir om och när kommunpolitiker försöker lägga ned ett filialbibliotek, och det visar vilken förankring som biblioteken har i folkdjupet. Då behövs ingen lag, för hur skulle det inte bli om man som kommunpolitiker försöker lägga ned det sista biblioteket i kommunen? Om en lag är dålig finns det som jag ser det två vägar att gå: ta bort den eller ändra den. Jag såg ett förslag från fackförbundet DIK, Dokumentation, information, kultur, till ny lag, och det var bland det mest detaljstyrande jag har sett. Här ville man t.o.m. lagstifta om vilket yrke ledningen för biblioteket skulle ha, en petighet som inte ens ett sjukhus eller en klinik numera har. Det har visserligen varit fallet, men där har ju riksdagen besinnat sig och tagit bort det. Riksdagen ska inte fastställa befattningsbeskrivningar för kommunala befattningar, varken helt eller delvis. Det handlar inte bara om att det ska finnas ett folkbibliotek; man vill också lagstifta om välutrustade bibliotek inom grund och gymnasieskolan och det ska finnas länsbibliotek med preciserade uppgifter. Vad som är välutrustat skulle alltså då tydligen kunna bli fråga för en domstol att avgöra. Måtte vi hålla undan våra rättsinstanser från sådana saker! De behövs för viktigare uppgifter. Vad ska vi med kommuner och landsting till om vi lagstiftar på det här sättet? Finns det då ingen tro på att det finns kommun och landstingspolitiker som också värnar om kulturen? Att jag tar upp det här så här beror på att kulturministern ställde sig positiv till en mer komplett och tydligare lagstiftning i samband med att det här lagförslaget presenterades. Och jag tycker att det verkar typiskt att socialdemokraterna önskar en starkare statlig styrning i stället för att låta kommunpolitikerna sköta de delar de är satta att sköta. Om jag har förstått vissa uttalanden från kulturministern rätt önskar hon en stark och tydlig statlig styrning av det mesta inom kulturområdet. Jag kan i dag bara säga att jag inte delar den uppfattningen, men det har väl framgått av det jag sagt. Sedan kan jag inse att vi här kan tycka att inte allting sköts bra, men då får ju väljarna tala om det i kommunalvalen, som vi ju nu för övrigt kanske kan hoppas kan frigöras från riksdagsvalen, för att anknyta till en tidigare debatt här i kammaren i dag. Vi har också fått en intressant diskussion om det svenska språket och dess ställning. Lennart Fridén har vältaligt beskrivit situationen. Jag funderade om jag, liksom Peter Pedersen, skulle behöva stryka en del ord i mitt inlägg, men det behövde jag inte. Jag konstaterar att också Vänstern kan komma med bra förslag. Enligt vad Lennart Fridén berättade har Moderaterna haft det här förslaget tidigare. Det ansluter tätt till vad Språknämnden har framfört och vad utskottet ansett tidigare. Det tog inte lång tid för hela utskottet att samlas kring en skrivning och en tillstyrkan om en parlamentarisk språkpolitisk utredning om främjande av det svenska språket. Inte minst mot bakgrund av vad statsministern sade i sitt inlägg i dag på förmiddagen om språket utgår jag från att regeringen snabbt tillsätter utredningen. Jag ser mycket fram mot resultatet av den. Det har också kommit upp en diskussion kring bokmomsen. Vi har inte tagit upp den frågan i det här avsnittet, men i vår kommittémotion på kultursidan i samband med allmänna motionstiden har vi tagit upp bokmomsen, inte för att ta bort den men för att sänka den. Vi för en diskussion kring en kulturmoms på 6 %, liksom det finns momssatser på andra kulturområden. Den debatten vill jag återkomma till, möjligtvis den 8 december. Enligt RUT, vår förträffliga utredningstjänst, kostar en sådan sänkning 640 miljoner. Peter Pedersen var lite osäker på det, då han hade fått flera uppgifter. Vad vi vill ha är en utredning om hur man verkligen kan garantera att en bokmomssänkning gör att bokpriserna förblir 20 procentenheter lägre, eller något liknande, och hur man kan klara detta. Det är inte minst viktigt för studenterna, eftersom studentlitteraturen är en dyr del i deras utbildning, och detta skulle förbilliga för dem, i den mån de inte redan i dag köper via Internet, vilket också har diskuterats.

Fru talman! Litteraturen och läsandet är ett av de kulturområden som vi har satsat mest på under senare år. Det har vi gjort framför allt av demokratiska skäl. Litteraturen och läsandet är några av de viktigaste redskapen för att människor ska få tillgång till ett språk. Utan tillgång till språket blir det omöjligt att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Utan tillgång till språket blir det också oerhört svårt att slå sig in på arbetsmarknaden. Och språket är, som Göran Persson sade i partiledardebatten tidigare i dag, "nyckeln till social gemenskap". Så här i början av mitt anförande skulle jag också vilja citera författaren Björn Ranelid, som var på besök i Nybro i mitt hemlän i veckan. Han sade så här: "Det viktigaste vi kan göra för våra barn är att linda in dem i 28 bokstäver. Så viktigt är språket och så stor är ordens makt." Fru talman! LO har i sin imponerande kartläggning av välfärdsutvecklingen nyligen publicerat rapport nr 42. Den har rubriken Kulturen och din stund på jorden. När det gäller ordet, boken och skrivandet finns det både en positiv och en negativ bild. Den positiva bilden är att så många människor är aktiva. Ungefär 1,2 miljoner medlemmar i facket, däribland en halv miljon LO-medlemmar, läser böcker i stort sett varje vecka och minst en gång i månaden. Under 1990-talet har också biblioteksbesöken ökat påtagligt. Det finns också i rapporten, som bygger på intervjuer gjorda av SCB, en negativ bild. Både att läsa, skriva själv och gå på bibliotek är fortfarande mycket klasskiktat. Att läsa och att skriva själv är några av de mest klassuppdelade kulturaktiviteter som har jämförts i rapporten. En annan allvarlig sak är att männens läsande har minskat mycket kraftigt. Kvinnor har länge läst mer än männen, men under 80 och 90-talen har gapet ökat kraftigt. I rapporten görs några viktiga iakttagelser utifrån detta faktum: - Om det är så att läsandet och skrivandet öppnar nya infallsvinklar och ger stimulans till att tänka på ett annorlunda sätt - vad betyder det t.ex. för jämställdheten, för möjligheterna för kvinnor och män att mötas i ett jämbördigt samtal? Och, vill jag tillägga, vad betyder det i morgondagens arbetsliv? Vilka effekter har den minskade bokläsningen bland männen på barnen? Om en allt större del av papporna aldrig läser böcker kan vi vara säkra på att detta också påverkar barnen, och särskilt gäller det pojkarna. För mig och för oss som kulturpolitiker är detta viktiga och utmanande iakttagelser. Fru talman! I ett tillkännagivande till regeringen understryker utskottet språkets betydelse. Vi begär att en parlamentarisk språkpolitisk utredning tillsätts. Jag tycker, i likhet med tidigare talare, att det är glädjande att ett enigt utskott har ställt sig bakom den motion där man föreslår en utredning. Språknämnden har redan lagt fram ett förslag till handlingsprogram för att främja det svenska språket, och Språknämnden har självfallet en central roll i det fortsatta arbetet. Jag vill understryka det som Språknämnden framhåller om att åtgärder för att främja språket måste sättas in på flera områden. Det gäller bl.a. kultur, utbildning och integration. Experter från olika områden måste därför engageras i utredningen. Och jag utgår från att det klassperspektiv på språket som lyfts fram i den LO-rapport som jag nämnde tidigare finns med i utredningens arbete. I betänkandet betonas de demokratiska aspekterna och att det finns risk för en språkutarmning hos delar av befolkningen. Mellan 5 000 och 10 000 elever lämnar grundskolan varje år utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att klara ett aktivt samhällsliv. Detta är ett exempel på klassperspektiv. Men naturligtvis måste också t.ex. dyslexi och dess orsaker få en framträdande roll i utredningen. Fru talman! Jag ska kommentera reservationerna. I en reservation vill man avskaffa bibliotekslagen. Reservanterna lyckas på några få rader anföra skäl för sin uppfattning som strider mot varandra. De skriver att bibliotekslagen är till intet förpliktande för kommunerna. I nästa mening oroar de sig i stället för att lagen får negativa effekter. Den påstås kunna leda till att kommunerna inskränker sina satsningar till lagens miniminivå. Jag kan bara konstatera att lagen tydligen är både ofarlig och farlig. Jag skulle vilja upprepa vad som är meningen med en bibliotekslag. Det är att hävda medborgarnas rätt till folkbibliotek. I lagtexten står det: "Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek." I en reservation framhålls vikten av samarbete mellan de lokala bokhandlarna, skolan och folkbiblioteken. Det är en viktig fråga, men jag tror att det är svårt att fatta ett beslut i riksdagen om det. Men utskottet skriver: Lagen om offentlig upphandling ger kommunerna möjlighet att ta hänsyn till andra faktorer än priset. Sådant som service och lagerhållning kan göra den lokala bokhandeln till ett bättre alternativ än de billigare alternativen. I en reservation tar man upp distributionsstödet. Stödet har bara funnits sedan årsskiftet, och innan vi föreslår nya insatser är det rimligt att avvakta och se hur det fungerar. När det gäller förslaget i reservationen om stöd till distribution av nordisk litteratur finns det ett sådant stöd inom ramen för det nordiska samarbetet. Men jag är den första att medge att mer kan göras för att öka intresset för nordisk litteratur. Jag tycker dock att Nordiska rådet är det bästa forumet. I en reservation föreslås att projektet Min första bibel på sydsamiska ska förverkligas. Det är självklart angeläget att litteraturutgivning på minoritetsspråk stöds. Regeringen har i propositionen Nationella minoriteter i Sverige slagit fast att de nationella minoriteterna särskilt ska beaktas när det statliga kulturstödet till bl.a. tidskrifter fördelas. Konstitutionsutskottet behandlar propositionen under hösten. Den sista reservationen föreslår tidskriftsstöd till tidningen Samefolket. Dessutom föreslås ändrade regler så att stöd till tidskrifter på samiska, finska och romani chib särskilt beaktas när bidrag beviljas. Som ni vet bereds frågan om presstödet inom konstitutionsutskottet. Som utskottet konstaterar omfattas dock inte Samefolket av presstödet eftersom det är en månadstidning. Om planerna på tätare utgivning blir verklighet får Presstödsnämnden ta ställning till eventuellt stöd. Som jag sade när jag kommenterade reservationen om stöd till projektet Min första bibel på sydsamiska tas frågan om kulturstöd upp i propositionen om nationella minoriteter. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Agneta Ringman talade i sitt anförande om reservationen kring bibliotekslagen men citerade inte helt rätt. Det står att bibliotekslagen "i stort sett" är till intet förpliktande. Det finns alltså lite grann i det hela. Den andra delen gällde risken för att effekten blir att kommunerna lägger sig på miniminivån. Jag vill säga att vi använder ordet "dessutom". Det är intressant att veta lite grann om vad Agneta Ringman menar med kommunal självstyrelse. I utskottsmajoritetens text, på s. 3, hänvisar man till vad majoriteten i kulturutskottet tyckte 1996/97 apropå planer för biblioteksverksamheten. Där sägs det att utskottet vill tillägga att regeringens övervägande - då handlar det om biblioteksplaner - bör ske med beaktande av principen om den kommunala självstyrelsen. Där har majoriteten alltså hänvisat till kommunala självstyrelsen. Sedan vill man uppenbarligen skärpa bibliotekslagen, som drabbar den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! Jag skulle vilja säga så här: Vi har satsat ganska mycket på läs och litteraturpolitiken under de senaste åren. Det har börjat ge positiva effekter. Att vissa kommuner har föredragit att lägga ned filialer tror jag inte bara beror på att vi införde bibliotekslagen, utan det beror väldigt mycket på den kommunala ekonomin. Den har varit väldigt besvärlig för många under de senaste åren. Jag är medveten om larmrapporterna om filialnedläggningar som Lennart Kollmats har tagit upp tidigare. Min övertygelse är att det i detta läge är väldigt viktigt att satsa på biblioteken. Jag hoppas naturligtvis att kommunerna själva kan inse detta. Sedan vet både Lennart Kollmats och jag att det å ena sidan finns krafter som verkar för avskaffande av bibliotekslagen, å andra sidan starka krafter som vill förtydliga och skärpa bibliotekslagen. Denna fråga bereds nu inom Regeringskansliet. Jag ser ingen anledning att föregripa ett eventuellt förslag därifrån.
Fru talman! Vi är helt eniga om satsningen på läsning och liknande. Där finns det inga skillnader. Det handlar inte om bibliotekslagen. Landstingssidan kan jag lite bättre än kommunsidan. Om jag har förstått det rätt har neddragningarna inom kulturområdet faktiskt varit mindre än inom andra områden - kärnområden - inom landstingen. Det visar att det finns kloka landstingspolitiker. Jag tror att det finns kloka kommunpolitiker också. Därför bör vi överlåta till dem att handha denna fråga.
Fru talman! Jag menar också att vi med en bibliotekslag faktiskt hävdar medborgarnas rättigheter i dialog med kommunerna. Jag kan inte säga här om det behövs en skärpning av bibliotekslagen. Men den finns i dag, och vi ska utvärdera vad som har hänt. Jag tror inte heller att det som vi båda befarar bara beror på att det finns en bibliotekslag.
Fru talman! Jag ska inte ge mig ut på några semantiska utflykter, men jag kan liksom Lennart Kollmats konstatera att den motsägelse som Agneta Ringman ville läsa in i reservationen inte finns. Den kan man bara läsa in om man hoppar över det som hon hoppade över, och det tyckte jag inte var riktigt schyst att göra. Agneta Ringman sade att hon hoppas att kommunerna själva kan inse vad de ska göra. Just det. Det är det också vi tror att de kan. Därför behövs det inte någon lag. Jag kan bara konstatera att vi inte hade fått någon bibliotekslag om kulturministern fortfarande hade hetat Bengt Göransson. Er gamla kulturminister har den klara insikten att man inte ska ha något sådant. När det gäller frågan om dyslexi kan jag säga att jag har tagit upp denna i ett antal frågor i kammaren och i och motioner. Carl Tham sade som svar på en fråga som jag riktade till honom en gång att varje kommun själv ska se till att dess lärare kan ge den rätta undervisningen. Att man skulle ha en särskild satsning på dyslexi när det gäller lärarutbildning ville han inte vara med om. Jag kan konstatera att vi nu är inne på ett område som berör ett annat utskott. Med tanke på hur de reagerade senast vi gjorde det ska jag inte säga mer, men det är väldigt viktiga frågor som hänger ihop. Det är synd att vi inte kan ta dem över utskottsgränserna. Biblioteken och dyslexin kan hänga ihop på sitt sätt, men frågan om dyslexi är framför allt en utbildningsfråga som gäller lärarsidan.
Fru talman! Jag har inte så mycket mer att lägga till vad Lennart Fridén nu har sagt.
Fru talman! Precis som på många andra områden var det från början föreningar och folkrörelser som byggde upp biblioteksverksamheten i Sverige. Så småningom blev det en angelägenhet för kommunerna. Min fråga är om Agneta Ringman och socialdemokraterna anser att det är positivt om en förening i dag återigen vill ta över biblioteksverksamhet. Räknas det som riktig verksamhet, eller lever man då enligt lagen inte upp till kravet att det ska finnas minst ett bibliotek i varje kommun? Det är min ena fråga. Den andra gäller tidskriftsstödet till tidningen Det ges så motstridiga budskap. I en proposition sägs det att det är viktigt och att man vill ge stöd, men när budgeten kom lyckades jag inte hitta något stöd. Om jag har fel vill jag gärna att Agneta Ringman korrigerar mig.
Fru talman! När det gäller den sista frågan vill jag säga att det finns stöd. Vi har i dag inte mer pengar till att utöka detta stöd. Det får man titta över inom Presstödsnämnden eller inom Kulturrådet när det gäller kulturtidskrifterna. Hur ska detta stöd fördelas? Det finns i dag vissa kriterier som säger hur detta stöd ska fördelas. Jag kan inte svara på frågan om föreningar ska kunna ta över bibliotek.
Herr talman! Presstödet höjs i regeringens budgetförslag för nästa år, men jag har inte kunnat hitta ett ställe där man nämner att man vill utöka stödet till kulturtidskrifter eller till denna speciella tidning. Min fråga är om man skulle vilja det eller om man inte har någon åsikt i ärendet utan helt och hållet överlämnar till Presstödsnämnden att bedöma detta. Min andra fråga kan jag alltså inte få svar på.
Herr talman! Det är naturligtvis Presstödsnämnden som ska fatta beslut om de ansökningar som kommer in om tidskriftsstöd. I detta läge gäller de kriterier som Presstödsnämnden redan har fastställt. Det finns inga nya pengar till det.

Herr talman! Trots att det finns risk för att jag inte kommer att tala en korrekt svenska ska jag hålla mitt anförande. Det är nu två år sedan vi debatterade svensk språkvård i kammaren senast; det var i slutet av den förra mandatperioden. Då avslogs ett förslag från Vänsterpartiet som liknade det som vi debatterar i dag. Tongången var då en helt annan. Då blev vi i Vänsterpartiet anklagade för att vi alltid skulle vara lite bättre än alla andra, att vi inte nöjde oss med de 500 000 kr som den svenska språkvården skulle få. Jag tror att man inte riktigt förstod vad vårt förslag egentligen innebar. Därför är jag extra glad i dag över att förslaget, nu när vi har lagt fram det igen under den nya mandatperioden, har vunnit gehör. Vi kan konstatera att alla representerade partier i kulturutskottet ställer upp bakom vårt yrkande. Vi är överens om att de 500 000 kronorna som Svenska språknämnden har till sitt förfogande för språkvård behövs. Vi är också överens om att det krävs ytterligare åtgärder. En parlamentarisk utredning ska därför tillsättas. Den ska bestå av experter och politiker som gemensamt ska arbeta fram ett handlingsprogram för att ge alla i Sverige, oavsett språklig och social bakgrund, likvärdiga möjligheter att tillägna sig det svenska språket. Vi, alla partier, är överens om att en utarmning av det svenska språket breder ut sig i samhället. Det sker främst bland ungdomar men också bland vuxna som bor i områden med en stor andel personer av utländsk bakgrund och även i andra socialt utsatta områden. Vi anser att språkutarmningen utgör ett socialt och demokratiskt problem. Vad är det då för problem vi ser, och varför har Vänsterpartiet lagt fram det här förslaget? Jag ska ge ett exempel: En 16-årig pojke sitter i förhör på polisstationen. Vi kan kalla honom Johan. Kompisarna i gänget har redan blivit förhörda. Det gäller klotter och vandalisering. Poliskvinnan ställer en del frågor. Han svarar enstavigt: "Nä ... öh ... böh". Hon skriver till sist ut förhörsprotokollet och lägger fram det för Johan för ett godkännande. Han låter blicken gå över sidan som om han skulle läsa. Sedan skriver han under. Johan är en av dem som aldrig lärde sig läsa ordentligt. Han är dyslektiker. Vi kan konstatera att klasskillnaderna i samhället blir oerhört tydliga just när det gäller språket. Även om det, som i Johans fall, inte är fråga om någon underklass i vanlig mening kommer ofelbart den person som inte kan hantera svenska språket i tal eller skrift att hamna utanför. Det minskar också dennes möjlighet till delaktighet i samhället. Det man talar i Rinkeby eller i Rosengård kallas ibland för ett särskilt språk. Det talas där såväl av invandrare och deras barn som av infödda svenskar i området. Jag tycker inte att det är något fel med det. På sikt berikar språk som Rinkebysvenskan det svenska språket, precis som så många invandrade kulturer och språk har gjort före den. Ändå kan det här språket vara en nackdel för dem som talar det om de inte samtidigt behärskar ett språk som fungerar i samhället utanför Rinkeby eller Rosengård. Det gäller inte minst om de vill göra bruk av sina demokratiska rättigheter. Det gäller också på arbetsmarknaden, och det gäller i myndighetsvärlden och i t.ex. rättsväsendet, som i Johans fall. Hur som helst är ett minimispråk av den typ som jag har gett exempel på ett utmärkt gömställe för dem som har svårt att tillägna sig språket, orden och strukturen. Genom att tala i korta kodord som "ah, böh, asså" osv. kan man klara sig undan utan att behöva visa att man inte kan uttrycka sig och inte förstår precis vad samarbetspartnern menar. Om vi inte ger våra barn, ungdomar och nysvenskar en gemensam språkkod innebär det i förlängningen en fara för demokratin. Vi kommer att få ett ökat utanförskap. Därför är det så viktigt att arbetet snabbt kommer i gång, så att alla samhällsmedborgare får en utökad möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag om en parlamentarisk utredning om handlingsprogram för svenska språket. Jag tror att förslaget förutom att det kommer att ge kommunikativa vinster också kan ge ökad tyngd åt det arbete som Språknämnden ofta har fått utföra i skymundan utan uppmuntran av dem som givit dem uppdraget. Tack!

Herr talman! Det folkvalda parlamentets intresse för att denna sena timme diskutera företagshälsovårdens mysterier förefaller något begränsat, varför jag ska försöka fatta mig ganska kort. Den proposition som kammaren vid voteringen i morgon har att ta ställning till handlar om företagshälsovården och innehåller egentligen tre olika saker. För det första vill regeringen införa en lagfäst definition av vad företagshälsovård är. Det kan man möjligen tycka är rimligt. Staten betalar visserligen ingenting för företagshälsovården men kräver i arbetsmiljölagen att det ändå ska finnas en företagshälsovård i den utsträckning som verksamheten och arbetsmiljön kräver. Samtidigt är det så, vilket också understryks i alla sådana här förarbeten, att det inte finns någon sådan här generell lagfäst skyldighet att anordna företagshälsovård. Snarare är skyldigheten att tillhandahålla företagshälsovård något som ryms inom det generella arbetsmiljöansvar som varje arbetsgivare i vårt land har. Mot den bakgrunden menar vi moderater att det är olämpligt att nu införa en sådan här lagfäst definition av vad företagshälsovård är. Det bidrar nämligen till att ge företagshälsovården en sorts myndighetsliknande roll. För oss är det viktigt att företagsvården har varit, är och ska förbli en resurs för företagen och deras anställda - inte en resurs för samhället, staten. Risken finns också, vilket påpekas av flera remissinstanser, att företagshälsovårdens arbetssätt begränsas. En lagfäst definition är alltså ägnad, eller riskerar i varje fall, att förhindra en kreativ utveckling av företagshälsovården och dess arbetsformer. Mot den bakgrunden avvisar vi moderater regeringens förslag om att införa denna lagfästa definition. För det andra gäller det frågan om en renodling av företagshälsovården. Regeringen vill göra en väldigt tydlig och klar avgränsning mellan företagshälsovårdens förebyggande och rehabiliterande ansvar å ena sidan och det som är sjukvårdande verksamhet å andra sidan. Detta är något som Arbetsgivarverket, tunga remissinstanser - är negativa till. Riksrevisionsverket och Riksskatteverket är också skeptiska. Det finns grund för denna skepsis därför att hälsovård och sjukvård alltid har gått hand i hand. Det går inte att dela upp i hälsovård och rehabilitering å ena sidan och sjukvård å andra sidan. Företagshälsovården har varit, och bör förbli, en viktig resurs just genom sin samlade, förenade, kompetens när det gäller arbetsmiljö, rehabilitering, förebyggande verksamhet och sjukvård. Vi tror alltså att sjukvården är en nödvändig kompetens och ett nödvändigt inslag i företagshälsovården. Om den renodling görs som regeringen och Socialdemokraterna förespråkar - om man alltså gör en tydlig avgränsning och förhindrar företagshälsovården att arbeta med inslag av sjukvård i sin verksamhet - riskerar man att utarma företagshälsovården som medicinsk specialitet. Man kommer då att göra den mindre intressant för kompetent medicinsk personal och man kommer att försvåra för företagshälsovården att ta ett samlat helhetsgrepp om arbetstagarnas hälsa och hälsosituation. Vi tror också att det är dålig samhällsekonomi att förhindra varje inslag av sjukvårdande verksamhet i företagshälsovården. Vi vet ju att den landstingsdrivna primärvården, som alltså är alternativet till de sjukvårdande inslagen, många gånger är ganska ineffektiv. För det tredje avvisar vi de åtgärder i regeringens proposition som man vill vidta och som leder till ännu mera snedvridna konkurrensförhållanden i företagshälsovården. Man vill stoppa alla möjligheter - detta följer lite grann av renodlingsresonemanget - för sjukgymnaster och läkare som är verksamma inom företagshälsovården att få någon som helst offentlig ersättning för den sjukvårdande verksamhet som till äventyrs bedrivs inom ramen för företagshälsovården - dvs. en läkare som är specialistkompetent i företagshälsovård ska bli en sorts andra klassens doktor jämfört med alla andra specialistkompetenta läkare. Han ska aldrig ha möjlighet att få anslutning till de nationella taxorna och aldrig få möjlighet att bli sponsrad med skattemedel för sin sjukvårdande verksamhet. Vi inser att det råder en skillnad i fråga om konkurrensförhållandena mellan olika typer av företagshälsovårdscentraler i dag men vi tycker inte att man kommer åt det problemet genom att ytterligare förstärka det landstingskommunala monopolet på sjukvårdande verksamhet. Vi vill i stället gå åt andra hållet och vidga möjligheterna för privatpraktiserande läkare, också inom specialiteten företagshälsovård, att vinna anslutning till de nationella taxorna. Vi vill också göra konkurrensförhållandena mera rättvisa genom att ge olika kategorier av läkare inom företagshälsovården samma möjligheter att remittera patienter till landstingen. Det handlar om att skapa rättvisa villkor för olika kategorier av företagshälsovårdscentraler när det gäller att utnyttja t.ex. medicinska servicetjänster som landstingen tillhandahåller. Det här är ett område där konkurrensförhållandena i dag är väldigt snedvridna. På dessa tre punkter där regeringen i sin proposition föreslår förändringar av företagshälsovårdens status är vi alltså skeptiska. Mot den bakgrunden föreslår vi riksdagen att avslå propositionen, dvs. att bifalla reservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 2.

Herr talman! Under ganska lång tid har jag varit både spänd och nyfiken på vad företagshälsovårdspropositionen skulle innebära. Vi har väntat länge på den, och många har haft förväntningar på regeringen och hoppats att den skulle ta ett radikalt grepp om företagshälsovården. Jag trodde att detta förslag skulle innehålla mycket mer. I Vänsterpartiet ser vi med oro på den negativa utvecklingen vad gäller arbetsmiljöarbetet. Ett alltmer pressande arbetsliv, med allt hårdare lönsamhetskrav, har gjort att arbetsmiljöarbetet har kommit i bakgrunden. De ojämlika villkoren i arbetslivet har förstärkts. Metall säger t.ex. att på fem år har jobben blivit stressigare. En metallare har kortare tid på sig att göra jobbet, och risken för utslagning har ökat. Undersökningar visar att stressen ökar mest på grund av snål bemanning. Färre människor har fått mer att göra. Utvecklingen är orättvis. Kvinnor får färre möjligheter än män. Var fjärde kvinnlig metallarbetare är belastningsskadad. En arbetsmiljöenkät som Metall gjorde i våras visar på mycket höga siffror. Undersökningen visar också på många brister i arbetsmiljön, inte minst bland kvinnor. Tyvärr är det väldigt få av belastningsskadorna som blir godkända som arbetsskador. Vänsterpartiet anser att arbetsmiljön åter måste lyftas fram och bli en politisk förstahandsfråga. I motioner har vi sagt att en ny arbetsmiljökommission bör tillsättas. Denna kommission ska komma med förslag om hur ohälsa i arbetslivet motverkas. Det handlar om hur nya anställnings och arbetsvillkor påverkar hälsan. Det behövs ett ökat löntagarinflytande. Det behövs en tryggad yttrandefrihet på de svenska arbetsplatserna. Det behövs också en analys av företagshälsovården i ett könsperspektiv. Utan detta kan vi inte skapa en bättre arbetsmiljö. Alla partier vill dock inte vara med och sätta arbetsmiljöfrågorna i centrum. Moderaterna är kanske det tydligaste exemplet på detta; Mikael Odenbergs parti brukar vilja rusta ned våldsamt på detta område. Andra frågor som en utredning eller en eventuell arbetsmiljökommission bör uppmärksamma är stressfaktorer, utbrändhet och sociala faktorer som påverkas vid ökad arbetsbelastning. Kvinnornas situation bör också prioriteras. För ca ett år sedan föreslog vi i en partimotion att en utredning bör tillsättas för att undersöka de tidigare nämnda arbetsmiljöproblemen. I dagens betänkande kan vi läsa att regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över frågor om stress, utbrändhet och andra arbetsmiljöfrågor som är relaterade till det moderna arbetslivet. Det är ju glädjande att regeringen har hörsammat idén. Det är också bra att det framgår i betänkandet att utskottet utgår från att de frågor som bl.a. Vänsterpartiet har aktualiserat i motioner tas upp till övervägande i det sammanhanget. Sedan statsbidragen till företagshälsovården avskaffades 1993 har företagshälsovården starkare knutits till arbetsgivarens efterfrågan. Det har blivit mer sjukvård för nyckelpersoner och mindre förebyggande arbete för utsatta grupper. I propositionen framgår det att de föreslagna ändringarna syftar till att förtydliga arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla företagshälsovård, att renodla företagshälsovårdens uppgifter samt att en utökad samverkan mellan företagshälsovården och den offentligt finansierade sjukvården kommer till stånd. Statistik visar att ca 70 % av de förvärvsarbetande har någon form av anslutning till företagshälsovården. Avsaknaden av företagshälsovård är särskilt stor inom småföretag och i vissa riskfyllda branscher, både inom industri och serviceområde. Och det som ganska ofta i dag kallas för företagshälsovård gör ofta inte skäl för benämningen. Siffrorna för anslutning till företagshälsovården är således missvisande. En uppskattning har gjorts att en tredjedel av företagshälsovårdens tidigare personella resurser har övergått till annan verksamhet. I Vänsterpartiet befarar vi att de svagaste på arbetsmarknaden även fortsättningsvis kommer att stå utan företagshälsovård. Vi har sagt i motioner att om man inte kommer till rätta med detta problem genom avtalslösningar bör regeringen återkomma till riksdagen med lagförslag om obligatorisk anslutning till företagshälsovård. LO-kongressen 1996 beslöt också att kräva en lagstiftning om företagshälsovård. LO hade inte kunnat nå en tillfredsställande lösning avtalsvägen, därför beslutade kongressen om lagstiftning. En annan allvarlig utveckling är att kartläggningar och utredningar har visat att kvinnor och branscher med utsatt arbetsmiljö tillhör "lågutnyttjarna" av företagshälsovård i jämförelse med bl.a. högutbildade män med exempelvis kamerala och tekniska arbeten. Företagshälsovården ska självfallet utnyttjas mest av dem som har störst behov och vara inriktad på ett förebyggande, arbetsmiljöinriktat arbete. Vi hade verkligen behövt en företagshälsovård som uppfyller vissa kvalitetskrav. När vi i Vänsterpartiet har läst denna proposition har vi saknat en analys av företagshälsovårdens arbete ur ett könsperspektiv. Mycket talar för att brister i arbetsmiljölagstiftningen särskilt drabbar kvinnor, och jag har redan nämnt några exempel på detta. Vi anser därför att en analys av företagshälsovården ur ett könsperspektiv är nödvändig och yrkar bifall till vår reservation 8. Såvitt jag förstår anser en majoritet i utskottet att detta hade varit önskvärt och förutsätter att regeringen uppmärksammar frågan. Listan på arbetsmiljöproblem kan tyvärr göras lång. De monotona arbeten som sliter ut finns kvar, liksom skador på grund av buller och vibrationer. Till detta kommer stress, underbemanning, nya kemiska ämnen, t.ex. problem med isocyanater. Det krävs förbättrade arbetsorganisationer och mer kompetensutveckling för att komma till rätta med alla dessa frågor. Alltför många far illa. Arbetsgivarna måste bl.a. se till att höja kunskapen hos chefer, förbättra internkontrollen och ge skyddsombuden tid för förebyggande arbete. Vi kanske går ett litet steg framåt genom denna debatt och genom propositionen, men vi i Vänsterpartiet hade hoppats på ett lite längre steg. Hetsen, jäktet, stressen är ju, som statsministern sade i dagens partiledardebatt, bland de tydligaste klassfrågorna i vårt samhälle. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 3

Herr talman! Sven-Erik Sjöstrand gjorde ett reflexmässigt standardangrepp på Moderaterna. Det tedde sig lite malplacerat, eftersom jag omedelbart innan hade ägnat sex och en halv minut åt att understryka vilken viktig resurs vi tycker att företagshälsovården är och ska vara för företagen och deras anställda. Jag försökte också hävda vikten av att man behåller det så och ser till att inte företagshälsovården får en myndighetsliknande roll. Det var bl.a. det som var min grund för att motsätta mig den lagfästa definition av företagshälsovård som regeringen har föreslagit i sin proposition. Det mest drastiska sättet att ge företagshälsovården en myndighetsliknande roll skulle naturligtvis vara att lagfästa om ett obligatorium. Och jag noterar att Vänsterpartiet och Gudrun Schyman för ett år sedan krävde just detta i en partimotion som ingår i detta betänkande. Där krävde man att vi nu skulle få ett lagfäst obligatorium. Jag konstaterar bara att man inte längre vill yrka bifall till den partimotionen. Det är naturligtvis en tillnyktring. Jag hälsar Sjöstrand välkommen i högerburen.
Herr talman! Som Mikael Odenberg kan förstå fanns i mitt inlägg också med ett tydliggörande av vår partimotion om arbetsmiljöfrågorna. Som arbetare i produktionen under många år har jag också kommit i kontakt med företagshälsovården under många år. När man tittar på företagshälsovårdens uppbyggnad ser man att det är fråga om att allt inom arbetsmiljöområdet ska fungera. Om vi ska få en bra rehabilitering på arbetsplatserna är det inte bara fråga om att ha en väl fungerande företagshälsovård, utan man måste ha en bra skyddsorganisation. Man måste ha bra kontrollmöjligheter, man måste ha en yrkesinspektion som fungerar och man måste också ha resurser för Arbetarskyddsstyrelsen. Att jag sade som jag gjorde om moderaterna i min inledning beror på att jag verkligen kommer ihåg att moderaterna i debatten i höstas om anslag till arbetsmiljöforskning och till Arbetarskyddsstyrelsen inte var de som spädde på dessa anslag. Ni ville verkligen skära ned anslagen. För att vi ska kunna få en bra företagshälsovård och en förebyggande hälsovård tror jag att det gäller att man anslår resurser så att helheten fungerar. Tack!
Herr talman! Jag fann det på intet sätt förvånande att Sven-Erik Sjöstrand ville avstyrka de moderata motionerna om företagshälsovården. Det jag däremot fann förvånande var att han inte ville biträda den vänsterpartistiska partimotionen. Men jag tycker samtidigt att beskedet är glädjande.
Herr talman! Som Mikael Odenberg förstår har jag tagit ut några av de reservationer som vi har gjort. Vi har också formulerat ett särskilt yttrande. Jag vet att Mikael Odenberg har läst papperen med stor noggrannhet, för det brukar han göra. Vi har i det här ärendet bedömt att vi måste aktualisera frågan, att vi måste diskutera och försöka få arbetsmiljöfrågorna i centrum. Under en sådan här debatt kan man inte ta upp alla ärenden. Vi har valt att lyfta fram de två reservationer som jag har nämnt i debatten.

Herr talman! De flesta företag har ett serviceavtal för datorerna eller för kopieringsmaskinen. Det är än viktigare att ha en bra service för företagets värdefullaste resurs, för humankapitalet. Företagshälsovården ska vara garanten för att människorna i arbetslivet aktas och värnas. Alla människor, oavsett befattning och lönegrad, ska omges av ett förebyggande tänkande vad gäller arbetsställningar, arbetsredskap, arbetsmiljö, arbetstid osv. Företagshälsovården ska vara ett serviceorgan till näringslivet som ska inriktas just på det förebyggande arbetet och se till att den dagliga verksamheten fungerar så bra som möjligt. I dag har sju av tio företag tillgång till företagshälsovård. Fyra av fem förvärvsarbetande tycker att detta är viktigt och värdefullt. Företagshälsovården har i dag ingen enhetlig struktur utan fungerar olika på olika platser i landet. Men dess betydelse kan inte överskattas. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Att vårda och värna sina medarbetare och att skapa trivsel på arbetsplatsen, det är att också öka lönsamheten på lång sikt. Personalvård borde ingå som strategisk planering på varje företag. I en tid när antalet anmälda arbetsskador återigen ökar, i en tid när nya typer av arbetsrelaterade sjukdomar tilltar, borde det också vara tid att ge företagshälsovården möjlighet att verka i olika former och på nya sätt. I underlaget till Nationella folkhälsokommitténs betänkande konstateras att det finns ett växande antal fristående konsulter som inte är kopplade till företagshälsovården som i dag säljer tjänster kring arbetsorganisation, utbildnings och ledningsfrågor. Vi menar att det är positivt med mångfald på området. Tidigare i dag har det varit en diskussion som har aktualiserat det nya stora arbetsmiljöproblemet - stress. Stressen i arbetslivet har ökat markant de senaste fem åren. Det framgår inte bara i Metalls statistik som Sjöstrand hänvisade till, utan det framgår också i SCB:s statistik. Sedan 1996 har antalet yrkesverksamma som rapporterar besvär på grund av stress ökat med närmare 50 %. Ökningen är störst bland kvinnor inom vårdoch serviceyrken. I dag upplever 63 % av svenskarna att de är stressade i arbetet. Den offentliga sektorn är hårdare drabbad än den privata. 16 % av kvinnorna och 8 % av männen rapporterar problem med stressrelaterade symtom. Här har företagshälsovården en enorm framtida uppgift med att kunna erbjuda kompetens för stresshantering och stressvaccinering. Det är nya behov som med tydlighet avtecknar sig i dag. Morgondagens företag kommer att ställa andra krav på en aktiv partner inom folkhälsoarbetet. Det handlar om kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Det handlar om insatser mot stress och psykosociala förhållanden, belastningsergonomi, hälsokontroller och friskvård. Företagshälsovården ska vara av hög kvalitet, men därvidlag tror vi kristdemokrater att personal och arbetsgivare är bättre än regeringen på att reglera detta. De inskränkningar i utbudet som går att utläsa av regeringsförslaget gynnar inte en utveckling av en mångfasetterad företagshälsovård. Herr talman! Regeringen vill ta krafttag för företagshälsovårdens fromma i en tid som är rätt. Dessvärre har propositionen om företagshälsovård blivit en rörig, otydlig restprodukt som snarare försvårar såväl tillgång som valmöjlighet på området. "Den är ett slag i luften" som en skyddsingenjör som läst propositionen uttryckte sig. "Den får ingen som helst betydelse för verkligheten." "En otydlig massa. Vad menas egentligen?" sade två företagare som hade läst propositionen. Herr talman! Företagshälsovården får inte göras till myndighet. Inslagen av frivillighet ska bestå. Det bekräftade även Vänstern här i dag. Företagshälsovården är ett delat ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Bägge parter har att iaktta gällande regler och att efterleva dem. Om det går att lägga ett strikt partstänkande åt sidan, kan den gagna möjligheten till effektiva åtgärder. Regeringen talar i propositionen om att förtydliga arbetsgivarens ansvar. Men redan i dag är det helt klart att arbetsgivaren har ansvar för förebyggande vård och rehabilitering. Det är mycket oklart vad som utöver det anses uppnås med det nu liggande förslaget. Det vore intressantare och mer konstruktivt att diskutera försäkringskassornas roll och en alternativ utformning av arbetsskadeförsäkringen. Där kan byggas mer av incitamentskapande strukturer för att få till stånd en ökning av förebyggande hälsovård. Mycket talar också för att det effektivaste sättet för att omedelbart åstadkomma en förbättring på arbetsmiljöområdet är att använda sig av Yrkesinspektionen på ett aktivare sätt. Det är fullt möjligt utan minsta lagändring. Det finns ett stort antal föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen som inte efterlevs därför att de helt enkelt inte är kända. Yrkesinspektionen kan göra mycket genom aktivare information, rådgivning och, inte minst, uppföljning ute på företagen. Internkontrollen har nu använts i sex år - av somliga företag. Hur många som använder den vet ingen. I varje fall har Arbetarskyddsstyrelsen ingen aning när man frågar dem. Internkontrollen är ett bra och omfattande kvalitetssystem. Men för små företag kan det te sig omöjligt att lägga den tid och kraft som behövs för utvärdering och uppföljning av internkontrollen. Pappersexercisen kan säkert förenklas betydligt. Detta måste övervägas, och Yrkesinspektionen måste ta tuffare tag för att plantera den i fler företag. Herr talman! När regeringen lägger fram en proposition måste den, för det första, vara genomarbetad, och förslagen måste vara ordentligt analyserade. För det andra måste den kunna förstås av de människor som är berörda av den. I den här propositionen finns oklarheter och brister i analys vad gäller exempelvis vem som ska ansvara för den utbyggnad av företagshälsovården som är tänkt att ske. Här saknas konsekvensanalyser av lagändringen för de läkare och sjukgymnaster som vid utgången av 2003 inte har träffat några vårdavtal med landstinget. På vilket sätt kommer konkurrenssituationen att påverkas på sikt av försvårade möjligheter för privatetableringar? Hur blir rekryteringsmöjligheterna för företagshälsovården med de begränsningar i utövande som görs via lagförslagen? Hur stor är risken för en utarmning av allmänmedicinsk kompetens inom företagshälsovården? Det är inte bara vi kristdemokrater som ställer frågor över alla dessa oklarheter. Många av remissinstanserna, t.ex. RRV, RSV och Arbetsgivarverket, har också pekat på otydligheterna. Frågorna som inte besvaras i propositionen är många, men kanske kan de besvaras i denna debatt av Sonja Fransson. Herr talman! Vi kristdemokrater kan tillstyrka de goda intentionerna att vilja göra något bra av företagshälsovården. Men vi kan inte tillstyrka ett rörigt, otydligt och otillräckligt analyserat förslag och där det enda som med säkerhet kan fastställas är att det kommer att verka konkurrensmässigt begränsande. Vi kristdemokrater yrkar därför avslag på propositionen, och vi vill att regeringen återkommer med ett förslag som kan fungera stödjande och utvecklande för företagshälsovården. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 10.

Herr talman! Företagshälsovård är viktigt även om arbetslivets olika krav har ändrat karaktär. Vi har gått från de mer tydliga kroppsskadorna som tidigare dominerade till att vi i dag har ett helt spektrum av ohälsa: de psykiska problemen, den socialmedicinska ohälsan och stressmomenten. Skador i arbetslivet beror också bl.a. på för svag kroppsuppbyggnad. Det betyder med andra ord att försummad fysisk träning ofta ger arbetsskador. Folkpartiet har länge hävdat värdet av en god miljö, hälsovård och allmänt välbefinnande i arbetslivet. Man kan blicka tillbaka så långt som till 1880 Ahlmark fick en nära nog total uppslutning här i kammaren. Nu ska riksdagen ta ställning till ändringar i denna 1977 års arbetsmiljölag. Som jag redan sagt har företagshälsovård en lång tradition i Sverige. Det fanns redan på 1600-talet läkare och fältskärer som ägnade sig åt att förebygga ohälsa hos t.ex. gruvarbetare. När det industriella genombrottet kom på 1880-talet dök nya problem upp, och det blev naturligt att man anställde särskilda läkare för att möta de anställdas behov av hälso och sjukvård. Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, och LO gjorde år 1967 upp om avtal som gällde företagshälsovård. I dag finns olika avtal och olika överenskommelser mellan staten, kommunerna och den privata sektorn. Herr talman! I den föreliggande propositionen som vi nu behandlar förs ett resonemang om hur företagshälsovård ska definieras i arbetsmiljölagen, men sedan landar regeringen inte på något konkret förslag. Motivet för detta är att man med en definition skulle riskera att begränsa företagshälsovårdens möjligheter till utveckling, sägs det. Vi menar att frånvaron av en tydlig definition emellertid medför att rekvisitet blir oklart och svårtolkat för såväl parterna på arbetsmarknaden som Yrkesinspektionen, som har tillsynsansvaret. Regeringen bör återkomma med förslag till definition. Det är vad vi säger i reservation nr 4, som jag här yrkar bifall till. I reservation nr 7, också den med bifallsyrkande från vår sida, tar vi upp det som regeringen säger om att det finns personal med sjukvårdskompetens och att viss sjukvård bedrivs inom företagshälsovården. Men trots detta föreslås att läkare och sjukgymnaster inte längre ska få ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för sjukgymnastik. En läkare med specialistkompetens inom företagshälsovård har en medicinsk utbildning som ligger nära allmänläkarens. Det är viktigt att företagshälsovården även fortsättningsvis kan erbjuda sjukvård. Det är naturligt att en allmänläkare ges möjligheter att remittera patienter till företagshälsovården. Å andra sidan bör också företagshälsovården ges möjligheter att remittera patienter till andra specialister och att utnyttja medicinska tjänster som röntgen och laboratorieanalyser. Vi tycker att det är särskilt angeläget att framhålla att företagshälsovården även i fortsättningen ges möjligheter att teckna vårdavtal. I reservation nr 9 tar vi upp den diskussion som regeringen för om att man avser att återkomma till riksdagen med frågor som gäller utbildning av företaghälsovårdens personal. Vi ser det som en allvarlig brist att regeringen skjuter dessa frågor framför sig. Det kan leda till att arbetsmarknadens behov av företagshälsovård inom en snar framtid kanske inte kan tillgodoses. Till sist har vi i det särskilda yttrandet framfört uppfattningen att det finns betydande oklarheter i propositionen, som nyss påtalades här i ett tidigare inlägg. Vi menar att det trots detta inte är omöjligt för riksdagen att ta ställning till förslaget. Vi säger också i detta yttrande, som jag vill påminna kammaren om, att vi befarar att en alltför stark renodling kan leda till försämringar för många arbetstagare. Det får inte glömmas bort att företagshälsovård sedan januari år 1992 är en egen medicinsk specialitet. Många företagsläkare utgör med sin kombinerade kompetens i allmänmedicin samt arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor en särskilt viktig resurs inom företagshälsovården. Vi tror att för att företagshälsovården ska kunna fungera på ett bra sätt måste det finnas personal med sjukvårdskompetens. Därför är vi kritiska till att regeringen nu föreslår att begränsa läkares och sjukgymnasters möjlighet att få ersättning för den sjukvård som bedrivs inom företagshälsovården. Företagshälsovården behöver ges möjligheter att träffa vårdavtal med landstingen. Det har vi, som jag sade, påtalat i reservation nr 7, som jag tidigare yrkat bifall till.

Herr talman! Jag vill förtydliga det som sägs om vårdavtal, Elver Jonsson. Det står väldigt tydligt att vi är oerhört positiva till vårdavtal med landstingen. I vårt betänkande finns också ett exempel på det som förekommer i Värmland. Där har man ett vårdavtal mellan landstingen och företagshälsovården i hela länet. Jag tycker att det är väldigt positivt. Dessutom tar Elver Jonsson upp om man kan remittera patienter till laboratorier, röntgenundersökningar och liknande. Det finns ett förslag från en utredning som för närvarande bereds hos regeringen. Efter det kommer man att komma med ett förslag på exakt hur det ska se ut.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp Elver Jonssons fallna fråga om Sonja Fransson menar att den här propositionen innebär ett förtydligande och en förstärkning av företagshälsovårdens framtida roll. Är det så att Sonja Fransson med stolthet lotsar detta genom riksdagen i kväll och framöver, eller är det så att även Sonja Fransson kanske hade önskat mer av propositionen? Det finns kanske mer som kommer sedan, sådant som inte kom med den här gången. Jag har i alla fall inte fått svar på de frågor som jag ställde i debatten. Jag skulle vilja upprepa några av dem här. Det finns kanske möjlighet till förtydliganden. Hur kommer konkurrenssituationen att påverkas på sikt? Vad är Sonja Franssons bedömning? Hur blir rekryteringsmöjligheterna för företagshälsan med de begränsningar som nu görs? Hur stor är risken för en utarmning av företagshälsovården med anledning av de här besluten? Det utvidgade ansvaret bygger på alla arbetsplatser med internkontroll. Men det är ju ingen som vet hur många som har en fungerande internkontroll. Den statistiken finns inte. Hur ska detta fungera i praktiken?
Herr talman! Jag tycker att det är en väldig skillnad när man jämför dagens lagstiftning med den tidigare. Det framgår tydligt att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Och arbetsförhållandena kräver, med den arbetsmiljölagstiftning som finns i dag som gäller internkontroll, att man har en företagshälsovård, inte minst för de små företagen. Det är ju oftast de små företagen som inte har byggt upp egen kompetens inom det här området. Det framgår väldigt tydligt i arbetsmiljölagen, som den här företagshälsovården är kopplad till, att man ska kunna utreda arbetsrehabilitering. Man ska ha ett förebyggande arbete. Eftersom de kraven finns, är det också kopplat till att man behöver anlita den oberoende expertresurs som företagshälsovården är. Det enda som möjligtvis skulle kunna vara ännu tydligare vore att man lagstiftade om en obligatorisk företagshälsovård. Det har vi inte varit beredda att göra beroende på att vi tycker att parterna fortfarande ska ha ett stort ansvar eftersom det gäller deras områden. Där har arbetsgivaren i första hand ett väldigt stort ansvar enligt arbetsmiljölagen.
Herr talman! Jag kan konstatera att många frågor fortfarande kvarstår. Jag har gett upp hoppet om att få svar på dem. Jag är inte lika förhoppningsfull som Sonja Fransson om att detta kommer att stärka den företagshälsovård som vi båda månar om. Jag tycker tvärtom att vi under resans gång i arbetet med propositionen har stött på väldigt många människor som inte har kunnat ge oss svar på de frågor som vi har ställt, i alla fall inte på Näringsdepartementet som vi har terroriserat ett antal gånger med frågeställningar. Jag kan tyvärr inte dela Sonja Franssons uppfattning om att detta kommer att vara en förstärkning av företagshälsovården. Jag beklagar den uddlösa proposition som ligger på bordet i dag.
Herr talman! Jag delar inte Maria Larssons uppfattning. Jag tycker att detta är tydligt. Jag tycker också att jag i mitt anförande har klargjort det och tolkat propositionen precis så som jag kan tolka den. Jag tycker att det är tydligt, inte minst när det gäller vad vi menar med företagshälsovård. Det är precis det som jag tidigare har gått igenom.
Herr talman! Jag vill kommentera två saker som Sonja Fransson sade i sitt inledningsanförande. Det första är att Sonja Fransson sade att hon inte fann det lämpligt att avskilja sjukvården från företagshälsovården. Det låter ju bra. Problemet med propositionen är dock att den leder just till detta. Den leder till det eftersom sjukvård meddelad inom företagshälsovårdens ram med propositionens förslag kommer att diskvalificeras i förhållande till sjukvård som ges på varje annat sätt. Det följer av den renodling som regeringen har föreslagit och den exkludering av sjukvårdande verksamhet inom företagshälsovårdens ram från de nationella taxorna som också ingår som ett förslag i propositionen. Det andra var att Sonja Fransson sade att hon var bekymrad över att alla arbetstagare inte fick rehabilitering i den utsträckning som de behöver. Nu är det ju en skillnad på företagshälsovård och rehabilitering, men om jag förstod Sonja Fransson rätt så tycktes hon tro att behovet av rehabilitering skulle komma att mötas bättre om man med den här propositionen skärpte kraven på arbetsgivarna att anordna företagshälsovård. Sonja Fransson nickar instämmande. Då vill jag påpeka att den här propositionen inte innebär att man ställer några nya krav på arbetsgivarna. Det finns redan i dagens arbetsmiljölagstiftning ett krav på arbetsgivaren att tillhandahålla företagshälsovård i den utsträckning som verksamheten kräver. Det nya i den här propositionen är att man inför en lagfäst definition av företagshälsovård. Det skulle vara intressant att få höra av Sonja Fransson på vilket sätt en lagfäst definition av begreppet företagshälsovård kommer att göra det lättare för arbetstagare i vårt land att få nödvändig rehabilitering.
Herr talman! Det är intressant att Moderaterna säger sig vilja ha konkurrensneutralitet i alla andra avseenden än när det gäller företagshälsovården. Här tycker man bevisligen att vissa aktörer inom företagshälsovården ska kunna använda sig av primärvården och samhällets resurser, medan andra inte ska kunna göra det. Det är så det ser ut i dag, Mikael Odenberg. Det är så att en del kan använda sig av detta, men inte andra. Vi tycker att vi ska renodla detta. Vi tycker att vi ska använda företagshälsovården i första hand i förebyggande syfte så att vi slipper arbetsrehabilitering och arbetsskador. Det är det absolut viktigaste. Det ska inte vara en gråzon där man också hela tiden bedriver sjukvård. Däremot är det viktigt att man har personal som är kompetent inom sjukvården. Det behövs däremot. Det finns, som jag har sagt tidigare, inget som hindrar att man träffar avtal. Det är snarare något som vi ivrar för. Det finns heller inte några hinder för att man t.ex. jobbar deltid inom primärvården och med sin kunskap därifrån också arbetar deltid inom företagshälsovården. Vad vi inte tycker att man ska göra är att subventionera företagshälsovården med allmänna skattemedel.
Herr talman! Sonja Fransson svarar på någonting helt annat än det som jag frågade om. Regeringen hävdar att dagens regler, som tillåter företagshälsovårdsanställda att vara anslutna till de nationella taxorna, innebär en snedvridning av konkurrensen, eftersom andra vårdgivare efter 1994 inte ges den möjligheten. Det är alldeles korrekt, men det beror just på att socialdemokraterna har tvingat vårdgivare att sluta avtal med sjukvårdshuvudmännen och avskaffat den fria etableringsrätt som infördes under den borgerliga regeringstiden. De konkurrensproblem som vi i dag har mellan olika vårdgivare inom specialiteten företagshälsovård är alltså ett resultat av socialdemokratisk politik. Nu försöker Sonja Fransson ta ytterligare steg i riktning mot någon sorts landstingssocialisering av sjukvården. Vi vill gå åt andra hållet och undanröja snedvridningen av konkurrensförhållandena genom att återinföra en fri etableringsrätt. Då blir villkoren likadana för olika typer av vårdgivare också inom denna specialitet. Låt mig så återgå till att upprepa den fråga som Sonja Fransson så elegant lyckades låta bli att svara på, nämligen: Hur kan en lagfäst definition av begreppet företagshälsovård vara ägnad att möta ett ökande behov av rehabilitering bland arbetstagare i Sverige?
Herr talman! I den skärpning av lagtexten som nu föreslås står det att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Enligt arbetsmiljölagen krävs det ett väldigt tydligt förhållande, där arbetsgivaren har ett mycket klart ansvar. Detta ska ses i samband med kopplingen mellan lagstiftningen för företagshälsovården och arbetsmiljölagen, och den är tydlig. Jag vill påstå att arbetsgivaren då har en skyldighet att använda företagshälsovård för att klara det arbetsmiljö och rehabiliteringsansvar som han har och att vidta förebyggande åtgärder för att skapa en bättre arbetsmiljö.
Herr talman! Sonja Fransson förstår av mitt inlägg att vi i Vänsterpartiet är lite besvikna på propositionen. Det finns väl en del positiva saker i den. Det är viktigt att tydliggöra företagshälsovårdens arbetsområde liksom att markera hur oerhört väsentliga de förebyggande åtgärderna på arbetsplatserna är. Sonja Fransson nämnde i sin inledning mycket om rehabilitering, och det är också en viktig faktor. Sonja Fransson konstaterar att bara ungefär 25 % av rehabiliteringsutredningarna utförs. Arbetsgivaren har ju skyldighet att göra en rehabiliteringsutredning efter 28 dagars sjukfrånvaro. Också löntagaren kan be att det görs en rehabiliteringsutredning. Sådana här saker har inte direkt belysts i företagshälsovårdspropositionen, och jag har känt det som en brist. Inte heller har problemen med dålig täckningsgrad för kvinnor och för lågutnyttjad arbetskraft nämnts. Vi har försökt föra in ett könsperspektiv och vill att detta skulle belysas mycket mer. Tror Sonja Fransson att propositionen när den väl kommer i hamn kommer att innebära att de små företagen får en bättre företagshälsovård och att kvinnor och de som i dag är lågutnyttjade får en ökad möjlighet till en förebyggande företagshälsovård?
Herr talman! Ja, jag tycker att det som finns i betänkandet är klargörande. Jag förutsätter därför att också de grupper som i dag inte alltid får del av företagshälsovården ska ha möjlighet att få det. Men det är självklart så att företagshälsovården inte själv på något sätt kan ordna det här. Det behövs många fler saker. Bl.a. tänker regeringen tillsätta en arbetsmiljöutredning, vilket har nämnts tidigare i debatten. Jag tycker att den är oerhört väsentlig för att lyfta fram de här frågorna och göra dem tydligare. Genom en sådan utredning kan man också få fram förslag som kan komplettera betänkandet.
Herr talman! Den här utredningen omnämns i utskottsbetänkandet, och jag har också nämnt den i debatten. Jag hoppas verkligen att den utredningen börjar arbeta så fort som möjligt. Sonja Fransson vet troligtvis mycket mer än jag om utredningen - när den ska starta och vilka direktiv den kommer att få. En hel del av våra motionsyrkanden har hänförts till den här utredningen. Jag vill inte att bra idéer bara ska försvinna in i en utredning utan att det blir någonting av dem. Det är viktigt att följa de här frågorna, fokusera dem och sätta dem i centrum. Arbetsmiljöfrågor är ju väldigt viktiga. Jag hade hoppats på lite mer tydliga svar från Sonja Fransson. Bl.a. är det så att uppskattningsvis 30 % av arbetstagarna i dag inte har tillgång till företagshälsovård. Innebär verkligen den här propositionen att många av dem som i dag skulle behöva företagshälsovård också kan få det? Hur blir det t.ex. med arbetsskadeutredningar och frågor om samverkan mellan mellan myndigheter? Tror Sonja Fransson verkligen att det blir någon förbättring med den här propositionen?
Herr talman! Jag är övertygad om att det blir bättre med den här propositionen, men som jag tidigare sade behövs det flera olika saker. Det gäller bl.a. den utredning som ska tillsättas. Jag har i dag varit i kontakt med departementet. Jag har inte fått något datum för den, men man håller på med direktiven. Vidare behövs det naturligtvis en uppföljning av lagstiftningen. Jag tror också att det är oerhört väsentligt att vi lyfter upp de här frågorna som oerhört viktiga. Sedan ligger faktiskt ansvaret på parterna. Det gäller också för de fackliga organisationerna att ligga på gentemot arbetsgivarna, så att det här arbetet bedrivs på ett bra sätt. Jag kan även glädja Sven-Erik Sjöstrand med att det i dag har kommit direktiv till en annan utredning som efterlysts i en av Vänsterpartiets motioner som har behandlats av oss. Det är en bred utredning om skyddet av den enskildes personliga integritet i arbetslivet. I översynen ska ingå frågor om användning av drogtester, medicinska kontroller o.d. Jag tycker att det är oerhört väsentligt att den utredningen kommer till stånd. Direktiven till den har alltså kommit, och man jobbar nu på direktiven för en bred arbetsmiljöutredning.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att uppvärdera den praktiska kunskapen för att därigenom stärka hantverkets möjligheter till överlevnad. Hantverk i alla dess former är en viktig del av kulturen och värnas kanske särskilt som en betydelsebärande del av kulturarvet. Genom ett levande hantverk kan traditioner föras vidare vilket ger oss en betydelsefull kontinuitet och förankring i historien. Men det är dessutom så att just hantverket hör till de områden som har en förmåga att finna nya vägar till utveckling. Vi kan se en stark förnyelse inom hantverksområdet i dag. Jag delar alltså inte riktigt Yvonne Anderssons oro vad gäller hantverkets och den praktiska kunskapens fortlevnad. I olika sammanhang kan vi se att intresset för traditionellt hantverk ökar, inte minst genom det alltmer utbredda intresset för historia. De höga besökssiffrorna vid de senaste årens stora slöjdutställningar ger också de en bild av att intresset är stort, inte bara för det gamla hantverket utan också för en utveckling och förnyelse av slöjd och hantverk. Yvonne Andersson efterlyser också en uppvärdering, och jag kan instämma i att hantverksyrkena skulle behöva värderas högre. Att praktiska färdigheter är lika viktiga som teoretiska håller jag alltså gärna med om. Men jag skulle ändå, för att något nyansera interpellantens kritiska utgångspunkt, vilja peka på den mångfald av verksamheter som genom offentlig finansiering redan i dag bidrar till att stärka hantverkets ställning. Staten stöder på olika sätt hantverkets bevarande och utveckling, bl.a. genom stöd till museer och hantverksutbildningar. Flera museer, med eller utan statligt stöd, dokumenterar och för på olika sätt de praktiska kunskaperna vidare. Skansen är naturligtvis ett bra exempel på en mycket aktiv förmedling av traditionella hantverk. Också länsmuseerna har en verksamhet som på olika sätt uppmärksammar hantverkets olika tidigare utvecklingslinjer och möjliga förnyelse. Staten finansierar också Nämnden för hemslöjdsfrågor vars uppgift är att ge stöd till och utveckla hemslöjden. Regeringen har också i budgetpropositionen för år 2000 föreslagit att Nämnden för hemslöjdsfrågor ska få en viss förstärkning. Hemslöjdskonsulenter finns i varje län, och de arbetar just med att bibehålla en kontinuitet i hantverkskunnandet inom både den hårda och den mjuka slöjden. Yvonne Andersson tar upp frågan om hur hantverkskunnandet förs vidare i dag och hur vi intresserar den unga generationen för hantverksyrken. I det sammanhanget är förstås skol och utbildningsfrågorna centrala. Utbildningar inom hantverk och slöjd finns på alla nivåer. Vi har i svenska skolor slöjdundervisning inom grundskolan. Antalet timmar har där också utökats. Där får alla tillfälle att prova slöjd inom såväl trä och metall som textil. Det finns också ett brett anlagt hantverksprogram i gymnasieskolan där utbildningar i allt från slöjdtekniker till frisöryrket kan anordnas. Ett antal kompletterande skolor bedriver utbildning inom hantverksområdet på eftergymnasial nivå. Några sådana exempel är Stenebyskolan i Dalsland och Carl Malmstens skola i Stockholm, och det finns många fler. Regeringen föreslog för övrigt i budgetpropositionen för år 2000 att dessa båda utbildningar - dvs. Stenebyskolan och Carl Malmstens skola - ska bli högskoleutbildningar. Inom den kvalificerade yrkesutbildningen finns tre olika utbildningar med hantverksinriktning. Byggnadsvård med betoning på hantverk finns i både Mariestad och Sala. Den statligt stödda folkbildningen erbjuder inte mindre än 46 folkhögskolor som har någon form av hantverksutbildning. Det kan då röra sig om allt från båtbygge till vävning. Även inom studieförbundens verksamhet finns goda utbildningsmöjligheter för dem som vill lära sig olika hantverk. Yvonne Andersson inleder kanske lite retoriskt med en fråga som rör vilka som lär sig knypplingens konst i dag. Man kan ju tycka att det skulle vara en perifer verksamhet i utkanten av hantverksområdet. Men jag kan om jag tar frågan på allvar faktiskt ge ett ganska fint exempel på att just knypplingen också har en bra utveckling. I somras ordnades Knypplingens dag i Avesta och nästan 1 000 personer kom till detta evenemang på Karlfeldtsgården. Sveriges spetsknypplingskonsulent, för det finns faktiskt en sådan bland rikskonsulenterna, deltog givetvis också under denna dag. Yvonne Anderssons oro beträffande den praktiska kunskapens möjlighet att överleva ser jag kanske som något överdriven. Jag hoppas att jag genom mitt svar har kunnat peka på att det faktiskt redan finns många förutsättningar för en positiv utveckling för hantverket. Jag delar samtidigt Yvonne Anderssons grundinställning att det är viktigt att hävda hantverket även i framtiden.
Fru talman! Jag får tacka för svaret och den positiva attityd som jag kan finna hos kulturministern just när det gäller dessa frågor. Jag är dock inte helt nöjd med svaret. Jag känner att det finns en skillnad i vårt sätt att möta dessa frågor. Att det finns intresse för frågorna är vi helt överens om. Men att jag tycker om att äta vällagad mat innebär inte att jag kan tillaga den. På samma sätt är det med hantverket. Det finns ett intresse, och det finns framför allt ett stort behov i samhället av kunniga hantverkare. De finns i dag. Det är inte det problemet jag lyfter. Det problem jag lyfter är huruvida de ska finnas kvar år 2030. Vi har redan nu svårt att rekrytera möbelrenoverare, silversmeder, skomakare, tenngjutare, skräddare och många andra. De är svåra att nå. Därmed tycker jag att vi måste ta den här frågan på allvar. Varför kommer inte fler ungdomar till de här yrkena? Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna bevara kulturarvet inför framtiden. Jag känner till olika utbildningar som finns, och detta finns också dokumenterat i Handkraftsrapporten år 2000. Det finns olika platser inom folkbildningen där man kan utöva dessa yrken. Men vi ska komma ihåg - och detta har också forskaren Louise Waldén påvisat - hur det är med många av dessa platser inom hantverksyrkena i folkbildningen. Där finns människor som har hållit på i många år med hantverk. Platserna kommer inte nya människor eller nya ungdomar till del. En knypplerska på Svenska Spetsar i Linköping tjänar mellan en krona och fem kronor i timmen - jag hade kontakt med folk där i somras. Man kan lätt se att det inte är ekonomiskt försvarbart att syssla med denna typ av arbete. Min nästa fråga blir därför: Är det kulturministerns tanke att det egentligen bara är de som är ekonomiskt oberoende som ska ha chansen och möjligheten att syssla med hantverk av det här slaget? Detta får blir min fråga. Jag tänker också återkomma till definitionen på hantverkare. Om inte våra väverskor eller knypplerskor också är hantverkare - då vill jag gärna höra kulturministerns definition på en hantverkare.
Fru talman! Yvonne Andersson vill lyfta fram de skillnader som hon tycker sig finna mellan oss. Jag har svårt att se den skillnaden. Jag tror inte att hantverksområdet är något som det finns intresse av att söka konflikt kring. Jag tror dessutom att konflikten icke existerar. Det finns ett mycket starkt engagemang i denna kammare och i regeringen för hantverkskunskapen, för hantverkskunnandet och för att praktiska kunskaper icke ska ställas i konflikt eller värderas efter någon annan skala än teoretiska kunskaper. När det gäller lönefrågorna är det mesta som bedrivs av arbete inom kultursektorn sådant som betalas med löner som ser annorlunda ut än inom andra delar av det svenska samhället. Därför har vi en stor kulturbudget - vi ska stötta det som inte kan leva på marknadens villkor. Detta är ett arbete som jag hoppas att vi tillsammans med kristdemokrater och andra i denna kammare ska se till leder till att det blir mer pengar att använda för detta. Samtidigt kan jag läsa artiklar - men det kanske är solskenshistorier - i medierna som berättar om hovslagare eller andra gamla hantverksyrken som kommer tillbaka och där man faktiskt lever på marknaden. Där har man som egen företagare fullt med jobb och en hyfsad inkomst att leva på. Jag är ganska optimistisk. I en tid där det alltmer handlar om informationsteknologi och en del andra framtida näringar kommer detta i sig att fortsätta hålla liv i och skapa nytt behov av de gamla hantverken. Jag ser inte en konflikt däremellan.
Fru talman! Jag står inte heller i den här talarstolen för att skapa konflikt, utan jag vill gärna uppmärksamma den problematik som vi delar. Jag tror att hantverkskunnandet och handens kunskap delvis har fallit mellan stolarna. Kammaren fattade beslut i våras som gällde utbildning på gymnasial nivå för vuxna - de får inte ens räkna med sina betyg i estetiska ämnen i slutbetyget. Då kan man fundera på hur värderingen är. Jag hävdar med bestämdhet att det praktiska kunnandet och det som vi ofta kallar för den tysta kunskapen, den som är överförbar från en mästare till en lärling eller vice versa, inte värderas tillräckligt högt i dag. Just hantverkarna karakteriseras och definieras av att just denna kunskap i så hög grad dominerar deras situation. Där måste vi tillsammans skapa förutsättningar för att unga människor ska få chansen att lära sig detta och få det kunnandet. Det som hantverket kännetecknas av är många egenföretagare. Det är ju vedertaget. De håller i hela produkten från råvara till slutfas. Produkten genomgår en sådan annorlunda process att den inte kan utsättas för priskonkurrens i egentlig mening. Jag tror att detta är problemet. Det här ligger mellan stolarna - mellan kultur och utbildning. Unga människors intresse stimuleras ju i hög grad i skolan om möjligheten finns. När man sedan kommer längre upp värderas inte detta med betygssättning trots att vi har denna typ av kvalificerade yrkesutbildningar. Jag känner till den här delen. Jag har ställt frågan till kulturministern därför att jag ser att utbildnings och skolministern inte greppar den till fullo. Därför tycker jag att den hamnar lite grann mellan stolarna. Jag tror att vi har ett gemensamt intresse av att den kultur vi har i dag inom hantverket också ska få finnas kvar. Jag nämnde år 2030, men vi kan ta när som helst. Det handlar om ett förvaltande av kulturarvet och ett kunnande som vi aldrig kan läsa oss till. Om vi går tillbaka ser vi att på 1300-talet fanns de första delarna inom skråväsendet där man organiserade möjligheten till överföring av detta kunnande. Jag menar att efter det att vi lade ned yrkesskolorna och försökte föra in detta på gymnasial nivå har själva kunskapen teoretiserats. Man kan inte föra ut den på samma sätt. Vi vet att många har väntat i åratal för att komma med i en studiecirkel för hantverkskunnande inom folkbildningens och studieförbundens verksamhet. När de väl har kommit in där lämnar de inte studiecirkeln, och har ofta företräde år efter år. Härigenom får man den kultur som det faktiskt är att utöva ett hantverk. Kommer man in till några tenngjutare eller i några smedjor ser man att själva hantverket t.o.m. sitter i väggarna. Det är andan och själen i det som ska kunna bevaras. Det är där jag vill se hur kulturministern tänker sig att man ska kunna överföra kunnandet i vid bemärkelse.
Fru talman! Jag tyckte att det var en viktig förändring när regeringen beslutade om att öka antalet undervisningstimmar i slöjdämnet i grundskolan. Detta var något som trädde i kraft genom lagändringen den 1 januari 1998. Det var viktigt därför att det för det första blev betydligt fler timmar, och för det andra gav den legitimitet som jag tror att Yvonne Andersson efterlyser. Hantverkskunnandet fick då en stabilare grund att stå på. Jag tror att detta var en viktig del av förändringarna när det gäller utbildning. Regeringen håller just nu på att arbeta med frågorna om hantverksprogrammen inom gymnasieskolan. Vi kommer sannolikt att fatta beslut under hösten. Skolverket har kommit in med ett antal förslag. Jag kan inte närmare gå in på hur diskussionen går i Regeringskansliet just nu. Det kan kanske ha blivit lite för mycket teoretisering på sina håll. Men det är just den typen av frågor som vi ska försöka hantera nu. Om man tittar på innehållet i hantverksprogrammen är de uppbyggda för att se till att vi får en återväxt. Det handlar om guldsmedsutbildningar, tapetserarutbildningar, båtbyggeri, glasblåsning, stoppmöbelsteknik och liknande, för att bara ta några få exempel. Dessutom är det en väldigt hög kvalitet på det som de kompletterande skolorna erbjuder på alla de klassiska områdena. Jag kan inte känna samma oro som Yvonne Andersson när det gäller återväxten. Däremot är det säkert så att vi kan bli bättre på samordningen mellan de departement för vilka detta är viktiga frågor. Vi på Kulturdepartementet känner ett mycket stort ansvar. Jag tycker att vi har ett bra samarbete med Utbildningsdepartementet på just utbildningssidan, men det finns säkert mer att göra. Jag tycker också att det är viktigt att påminna om att detta område får en särskild legitimitet genom de forskningsinsatser som har kommit till stånd och nu kommer till stånd när det gäller hantverket. Där har Riksbankens Jubileumsfond engagerat sig. Det planeras ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring hemslöjdens utveckling med fortsatt stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Tanken är där att det ska vara ett möte mellan slöjdens och den akademiska världens kunskapstraditioner utan att någon av dessa traditioner ska vika undan. Det får inte bli så att den andra parten sätter sig på slöjdens kvinnor, som det ju ofta handlar om. Jag känner en optimism inför det som händer. Jag tror att temat för den stora utställningen på Liljevalchs under kulturhuvudstadsåret också lite grann speglar den vind i ryggen som hantverksyrkena och hantverket har i dag. Jag tror inte att det kommer att mattas av när vi går in i nästa årtusende.
Fru talman! Jag är väldigt nöjd med den positiva inställning som kulturministern har i de här frågorna. Jag vill återigen påpeka att det är viktigt att det kvinnliga hantverket inte försvinner bort. De ambitioner, mål och möjligheter som vi på vår nivå åstadkommer är en sak, men när man kommer ned till människor, om jag får kalla det så, är det inte så lätt att utöva detta. Jag vet att det finns många bara i Linköpingsregionen och Norrköpingsregionen som har försökt att få lära sig att väva. Vävningen finns inte att tillgå som kunnande på de flesta av våra skolor i dag. Den typen av vävstolar finns inte. Vad är det då som finns att tillgå? Jo, det enda stället där detta finns är inom folkbildningen, och det är ofta få platser eftersom de har blivit kostsamma. Man har inte lyckats att föra ut detta. Det är viktigt att hantverksyrkena inte blir yrken och sysselsättningar som enbart de som är ekonomiskt oberoende kan arbeta med. Det är viktigt att den kunskapen blir tillgänglig för alla, precis som vi inom folkbildningsrörelserna har kämpat under årtionden för att den teoretiska kunskapen ska bli tillgänglig för alla. Vi måste hålla den här balansen väldigt högt. Jag tror på lärlingsutbildningar i något slags vid mening där människor kan få känna andan, kraften, känslan och själen i hantverket.

Fru talman! Kerstin-Maria Stalin har frågat mig dels hur jag kommer att tillvarata de förslag som finns i utredningen Det gäller livet, dels hur jag kommer att verka för frågor kring barns och ungdomars psykiska hälsa i det framtida regeringsarbetet. Barnpsykiatrikommittén överlämnade sitt slutbetänkande Det gäller livet i februari 1998. Jag vill inledningsvis kommentera det som Kerstin-Maria Stalin påpekar, nämligen att vi har tillsatt ett flertal översyner och gett uppdrag till våra myndigheter att utreda frågorna vidare. En anledning till detta är att kommittén faktiskt har lämnat flera förslag som innebär fortsatt utredningsarbete. Bakgrunden är att Barnpsykiatrikommittén hade begränsad tid för sitt uppdrag. Kommittén presenterade även förslag som främst inriktas på kommunernas och landstingens egna prioriteringar av verksamheter. Jag har i kontakt med både Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet fått information om att flera av förslagen redan genomförts eller påbörjats i verksamheterna. Här kan t.ex. nämnas förslaget om flexibla åldersgränser mellan barn och vuxenpsykiatrin när det gäller vård av ungdomar i åldern 15-25 år. Kommittén menade att många unga inte fick den vård de behövde eftersom de hamnade mellan de båda behandlingsformerna. Enligt uppgift från Landstingsförbundet har flera landsting redan påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att bättre kunna anpassa vården till unga och deras specifika behov. Problem som bottnar i svårigheter för kommuner och landsting att samverka på grund av rättsliga hinder har uppmärksammats i flera olika sammanhang, så även av Barnpsykiatrikommittén. Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare med uppgift att beskriva och analysera de problem som finns i dag för samverkan mellan landstingens hälso och sjukvård och kommunernas vård och omsorg. Barnpsykiatrikommittén lämnade även förslag som faller utanför Socialdepartementets ansvarsområde som t.ex. förslaget om allmän förskola och förskola för barn till arbetslösa. Inom Utbildningsdepartementet har en arbetsgrupp nyligen tagit fram förslag som ger barn till arbetssökande rätt till förskola samt att alla fyra och femåringar ska få rätt till allmän förskola. Arbetsgruppen har dessutom tagit fram förslag till att införa maxtaxa inom barnomsorgen. Barns och ungdomars psykiska hälsa är en mycket viktig del i det framtida regeringsarbetet. Under året har Socialdemokraterna och Centerpartiet träffat en överenskommelse som innebär en förstärkning av resurserna till hälso och sjukvårdssektorn. Uppgörelsen innebär att 8 miljarder kronor kommer att tilldelas vård och omsorgssektorn under perioden 2002-2004. Ett av fyra områden som särskilt utpekas i överenskommelsen är insatser inom psykiatrin. Dessutom har regeringen beslutat att en extra miljard ska tillföras vården redan under år 2001. I arbetet med den nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården kommer även barn och ungdomspsykiatrin att uppmärksammas. Därutöver arbetar Nationella folkhälsokommittén sedan några år tillbaka med att utarbeta förslag till nationella mål och strategier för hälsoutvecklingen. Inom ramen för uppdraget avser kommittén att ta fram förslag till mål när det gäller psykisk hälsa i hela befolkningen samt för barn och ungdomar specifikt. Kommittén ska avsluta sitt arbete under hösten år Avslutningsvis vill jag återigen understryka att barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa har hög prioritet i regeringens arbete, både nu och i framtiden.
Fru talman! Nu gäller det livet! Jag har med mig utredningen. Den har nästan blivit som en ny slags bibel för mig. Det är en otroligt bra utredning. Den har träffat huvudet på spiken precis trots att den har haft begränsad tid, som socialministern säger. Jag visste inte om det. Man får inte det minsta intryck av att det har varit tidsbrist när man läser den. Den är så otroligt bra. Vad är det som är så bra med den? Jo, den tar ett helhetsgrepp. Man behandlar hur man ska göra med behandling, stöd, vård, rehabilitering och habilitering för barn och ungdomar. Samtidigt tar man upp väldigt mycket om det förebyggande arbetet. Dessutom kopplar man ihop de här två sakerna. Jag som har jobbat mycket i förebyggande vård vet hur viktigt det är att man också har expertis att vända sig till när man i det förebyggande arbetet upptäcker att detta är för svårt och att det har gått för långt. Likaså är det bra att gå hand i hand med dem som arbetar förebyggande, om man t.ex. arbetar på barnsjukhus. Det är riktigt att det har tillsatts flera översyner och givits några uppdrag, exempelvis en översyn när det gäller omhändertagande av barn som har blivit misshandlade eller sexuellt utnyttjade. Det finns faktiskt i utredningen ett helt kapitel om det, och det finns ett långt avsnitt utifrån brukarens perspektiv, alltså utifrån det barn och den unge som behöver hjälpen. Det är ganska ovanligt att man tar det perspektivet. Det känns smakligt att man har gjort det. Det är så pass noga beskrivet att det känns lite överflödigt att tillsätta en ny utredning om det. Det är också tillsatt en utredning om hur barnkompetensen kan ökas i behandlingen av barn och unga i hälso och sjukvården. Det finns även i det avseendet klart och tydligt beskrivet, med ett långt avsnitt, hur man bör gå till väga när man ökar barnkompetensen inom t.ex. mödravård och barnhälsovård. Också det medicinska omhändertagandet av flyktingbarn ska ses över. Även det är mycket noga utrett i utredningen. Det är föreslaget en utredning om hur ungdomsmottagningar fungerar. Där ska man särskilt koncentrera sig på pojkar. Det är väldigt viktigt. Ett stort problem där man behöver ha hjälp på ungdomsmottagningar gäller just sammankopplingen med expertisen. Det är ett mycket svårt problem. Utredningar kostar också mycket pengar. Jag tackar för svaret, men jag är ledsen att det ändå har hänt så lite med den här utomordentligt förträffliga utredningen. Beträffande det socialministern poängterade om specialresurser och extra pengar till exempelvis psykiatrin vill jag påpeka att barnpsykiatrin och psykiatrin kräver special och extraresurser. Man måste alltså vara väldigt illa däran innan man kvalificerar sig för att komma in där. Det är kolossalt viktigt att man satsar innan det har gått så tokigt. Tack, fru talman!

Fru talman! Jag har en enkel fråga som ingår i detta som handlar om barnens situation i skolan. I flera kommuner har man sett att neddragningar har gjort att belastningen på barn och ungdomspsykiatri har ökat. Det innebär att det har blivit köer på två till tre år. Under denna tid har barnen mått väldigt dåligt. Jag vill alltså lyfta fram detta, och be om socialministerns syn på den problematik som uppstår när man drar ned på ett ställe och belastningen ökar på ett annat. Kopplingen mellan primärvård och kommunen måste fungera bättre i framtiden, så att vi slipper få barn som inte kan gå i skolan och som väntar på att få behandling. Det är ju ingen vinst med att dra in på kuratorer i skolan, där man kunde ha mött problemen i sin linda. Det är min uppfattning. Jag vill gärna höra socialministerns.
Fru talman! Jag och Kerstin-Maria Stalin kan säkert vara överens om kvaliteten i utredningen Det gäller livet. Poängen med utredningen var att den faktiskt tog ett helhetsgrepp. Men därmed ställer den den här riksdagen och den här debatten inför ett problem, eftersom ansvaret för väldigt mycket av det utredningen behandlar ligger hos landsting och kommuner. Frågan är i vilken mån landstingen och kommunerna har tagit till sig det som utredningen anvisar. Vi kan inte få en fungerande barnpsykiatri med mindre än att kommunerna och landstingen tar sitt ansvar. På de områden där utredningen uppmanar regeringen att utreda vidare, vilket utredningar har gjort på många områden, och på de områden där det krävs ytterligare kunskap eller insatser från statens sida har regeringen gått vidare i utredningens spår. Jag kan faktiskt inte se något område som inte har blivit föremål för uppmärksamhet från regeringens sida. För att försäkra oss om att det verkligen händer någonting där det kan hända någonting, nämligen inom kommuner och landsting, har vi frågat Kommunförbundet och Landstingsförbundet hur man har tagit till sig utredningens slutsatser. De kunde då vittna om att det sker ett utvecklingsarbete och att det på många områden har vidtagits åtgärder. Jag tror att det är viktigt att kunna arbeta med den typen av utredningar utan att förledas att tro att vi omedelbart ska föra över ansvaret till riksdagen, och säga att på alla områden där utredningen har aktualiserat problem ska vi fatta beslut i riksdagen. Vi måste kunna hänvisa till kommuner och landsting och säga att det är deras ansvar. Lars Gustafsson tar upp en sådan aspekt som är ganska intressant, nämligen vilka effekter det får om vi drar ned våra resurser på skolans område och minskar personalen, har svårt att följa upp de elever som får eller har psykiska problem, och om vi inte har resurser att hjälpa dem med en fungerande barnpsykiatri. Det är naturligtvis åter en fråga om att hitta bättre samarbetsformer. Det är svårt att se den direkta kopplingen mellan skolans resurser och barnpsykiatrin. Men i det uppdrag som vi har gett till Kerstin Wigzell som handlar om att hitta bättre samverkansformer mellan kommun och landsting som huvudmän för sjukvård eller omsorg, kan man föreställa sig att också den här problematiken kommer upp så att det inte bara handlar om vård och omsorgsfrågor utan också om effekter på vård och omsorg av kommunala beslut.

Fru talman! Jag vill säga tack till socialministern för detta. Det är riktigt att det är oerhört viktigt med samverkan. Orsaken till att jag finns i den här kammaren nu är att jag har arbetat i kommun och landsting och varit politiker i både kommun och landsting, och sade ja till att stå på listan till riksdagen för att det på en annan nivå måste ut ett budskap att förebyggande arbete måste prioriteras. Det hänger inte bara på kommuner och landsting utan också mycket på oss här i riksdagen och i regeringen vilken status vi ger förebyggande arbete, och vilka signaler vi ger. Vi kan inte kommendera någon att göra si eller så, men vi kan satsa resurser och vara normbildare och vi kan vara med och försöka ändra attityder. Det är alldeles säkert att förebyggande arbete har alldeles för låg status. Det visar sig ju när man drar ned på skolhälsovård t.ex.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Vi har en samsyn i detta fall. Jag vill påpeka att det blir fler och fler områden där samverkan mellan olika huvudmän måste bli betydligt bättre. Det gäller droger, alkohol och även hälsovård, där kommunala beslut som påverkar den kommunala skolan får förödande konsekvenser för enstaka individer. Det har vi inte råd med i Sverige. Det ingår inte i vår välfärdspolitik. Tack för svaret!
Fru talman! Vi är överens om att landsting och kommuner har ett stort ansvar, och att det kan finnas problem när det gäller samverkan mellan olika huvudmän, och att det nu är viktigt att vi reder ut det. Vi är säkert också överens om att det är viktigt att vi från regeringens och riksdagens sida ger det förebyggande arbetet en starkare ställning. En poäng med det upplägg vi har när det gäller satsningarna inom vård och omsorg är att vi ska förhandla med landstingsförbund och kommunförbund om de närmaste fem årens utveckling, där vi har sagt att psykiatrin ska vara en viktig del. Då är det ju viktigt att vi är överens när det gäller de pengar som nu tillförs kommun och landstingssektorn, och som inte kommer att tillföras efter några generella regler utan grundas på överenskommelse med landstingsförbund och kommunförbund. Det är viktigt att de förhandlingarna också preciserar vilket ansvar vi gemensamt har för att utveckla barn och ungdomspsykiatrin. Och det är viktigt att vi ser till att detta förebyggande arbete får en starkare ställning. Det blir en viktig uppgift inför de förhandlingar som ju så småningom ska redovisas för riksdagen.
Fru talman! Jag hade inte hunnit nämna frågan om öronmärkning. Det var jättebra att den togs upp, och jag tackar för det. Det här är mitt sista inlägg. Jag vill avslutningsvis tala om att jag i går blev inbjuden till en konferens om barnens rättigheter i Sverige och i världen, som ska hållas i samband med tioårsdagen av vårt godkännande av barnkonventionen. Jag anmälde mig på en gång, och jag hoppas att jag kommer med. Jag ser fram emot att vi då kan säga att barn och ungdomar över huvud taget liksom deras psykiska problem ska ha hög prioritet hos regeringen - i hjärtat, i hjärnan och i penningpåsen. För den som följer samhällsdebatten just nu och som läser den berörda utredningen noga är det uppenbart att den prioriteringen har varit för låg. Jag tackar så mycket för den här debatten.

Nu följer en frågestund. Följande statsråd kommer att delta: kulturminister Marita Ulvskog, justitieminister Laila Freivalds, försvarsminister Björn von Kulturministern kommer att besvara såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Herr talman! Jag tänkte ställa en fråga till finansministern angående staten som ägare. Det finns ju frågeställningar som är aktuella kring en rad olika bolag och en rad av våra grannländer. Jag tänkte uppehålla mig vid Merita Nordbanken. I gårdagens pressmeddelande som kom efter det att det hade varit lite olika besked sägs det att frågan om när och hur utförsäljningen kommer att ske bedöms från kommersiella förutsättningar. Sedan fortsätter finansministern: Min bedömning är att staten inte bör avveckla alla aktier omedelbart. Min första fråga är: Betyder detta att statens hela innehav i Merita Nordbanken inte ska säljas på en gång, även om det skulle kunna visa sig vara det kommersiellt bästa, och kan vi få ett säkert besked om att det trots allt fortfarande handlar om att hela innehavet ska säljas ut? Min andra fråga är: Kan finansministern, med tanke på vad Tormod Hermansen har sagt angående Telia och den fusionen - att det här agerandet sänker värdet - garantera att värdet på Merita Nordbanken inte sjunker av den här typen av motstridiga besked?
Herr talman! Svaret är att det besked som är lämnat, dvs. att riksdagens uppdrag till regeringen att sälja ut alla aktier i Nordbanken är det som gäller. Vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning som utförsäljningen kommer att ske avgörs på kommersiella grunder, som Karin Pilsäter refererar till. Min bedömning i dag är att det inte sker vid ett tillfälle men självfallet är det de kommersiella grunderna som avgör det.
Herr talman! Jag tror att många andra liksom jag fortfarande inte tycker att beskedet är helt glasklart på den punkten. Står alltså regeringen fast vid att hela innehavet ska säljas ut?

Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. I dessa dagar är det när det gäller försvarets personal väldigt många, på praktiskt taget alla förband, som känner stor oro för om de får behålla sina arbeten eller ej efter det kommande försvarsbeslutet. Mot bakgrund av att många av dem redan vid senaste stora försvarsbeslut förflyttades till andra förband ställer sig många av de här människorna nu frågan: Kan vi räkna med att de förband som beslutsfattarna satsade på nu blir kvar, och kommer vi och våra familjer som nu har rotat oss på andra orter att få behålla vår trygghet eller ska den åter rivas upp? Vilken strategi kommer att gälla inom regeringen inför den kommande försvarspropositionen?
Herr talman! Vi känner alla av detta inför den stora förändring som sker inom vårt försvar och inom Försvarsmakten. Det kommer att betyda stora förändringar för alla individer. En arbetsgrupp arbetar just nu mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet med frågor kring var, på vilka orter, och kring vilka förband i fredsorganisationen som ska finnas kvar och vilka förändringar som ska ske. Det arbetet pågår. I dag pågår också uppvaktningar för arbetsgruppen. Jag vill minnas att det i dag är dag nr 4 som så sker, så processen pågår. Jag räknar med att riksdagen får regeringens förslag på sitt bord i slutet av november.
Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för det beskedet - jag hade väntat mig ungefär det svaret. Men man måste väl ändå rimligen av såväl försvarsekonomiska som försvarspolitiska skäl kunna påräkna en konsekvens och en logik i det för landet så viktiga beslut som detta med försvaret innebär. Man har ju personal som har kommit till ett förband och rotat sig och som nu kanske står inför nya uppbrott. Detta är väldigt oroande. Det måste väl ändå, herr försvarsminister, finnas en logisk strategi i det som nu sker, oavsett var det sker.
Herr talman! Arbetet utgår från det riksdagsbeslut som fattades på senvåren.

Den politiska och den militära omgivningen är helt annorlunda. Det som sker är en rationell förändring i ljuset av omvärlden; det är det som försvaret är till för.
Herr talman! Inom EU förekommer ju försök med sänkt moms på tjänster. Jag vet inte riktigt om det är Björn Rosengren eller Bosse Ringholm som ska svara. Men den 9 september fick jag av Bosse Ringholm beskedet, som svar på en fråga, att det i nuläget var osäkert när direktivet skulle komma att antas. Men redan två dagar senare, den 11 september, var Bosse Ringholm i Åbo och då ställde sig EU:s finansministrar positiva. Det handlar här om hemtjänster. Det kan gälla fastighetsreparationer, städhjälp och fönsterputsning men det handlar också om frisörer, skräddare, skomakare, cykelreparatörer osv. Har uppfattningen ändrats i och med beslutet i Åbo? Enligt direktivet skulle ju kommissionen ha haft besked om vilka medlemsstater som vill medverka redan den 1 september.
Herr talman! Något beslut fattades inte på det informella finansministermötet i Åbo, utan det var en diskussion. Senast nu i oktober var detta uppe till diskussion på ett finansministermöte i Luxemburg. Formellt beslut kommer att fattas. Tidpunkten för att lämna in eventuella ansökningar är för närvarande satt till den 1 november. Från svensk sida har vi hela tiden deklarerat att vi tycker att det är bra om man kan komma överens om den här typen av försök men att vi från svensk sida inte har för avsikt att delta i försöket.
Herr talman! Tack, Bosse Ringholm, för det beskedet! Således har vi tid på oss fram till den Det handlar faktiskt om arbetskraftsintensiva tjänsteområden där det kan finnas mycket svart arbetskraft. Detta ska vända sig direkt till brukaren och vara en metod för att öka sysselsättningen. Vidare ska det vara lokalt och inte konkurrensdrivande, och det ska inte strida mot den inre marknadens mål. Jag kan inte förstå varför regeringen skulle ha något emot att öka sysselsättningen och få bort svart arbetskraft. Vad kommer att ske till den 1 november?
Herr talman! Regeringen har självklart ingenting emot ökad sysselsättning, tvärtom. Vi har ju i budgetpropositionen lagt fram en rad förslag till åtgärder som ökar sysselsättningen. Däremot har vår bedömning varit att just försöket med sänkt moms, i förhållande till det resultat som det kan ge, är ett väldigt kostsamt försök och att det därför finns bättre metoder för att öka sysselsättningen. Vi har för avsikt att i de samtal som pågår med riksdagspartierna ta upp just diskussionen om vita och svarta tjänster när det gäller tjänstebeskattningen. Vi kommer alltså även i fortsättningen att diskutera tjänstebeskattningen i det sammanhanget.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieminister Laila Freivalds. Det gäller våld mot kvinnor. Ibland kan, tyvärr, positiva saker även leda till någonting negativt. Vi kan ta Malmö som exempel. Där ligger vi väldigt långt framme när det gäller att ta itu med våld mot kvinnor. Det beror mycket på att man har specialiserat polis och övrig personal på att ta itu med just den här typen av brott. Det har lett till en fördubbling av anmälningar från kvinnors sida. De har även stått fast vid anmälningarna i större utsträckning. Då kommer jag till det negativa i sammanhanget. Det behövs med resurser, eftersom utredningarna tar längre tid. Högen av utredningar växer hela tiden, så att man ibland får vänta månader eller t.o.m. år innan det är klart. Det här har fått den negativa konsekvensen att vissa poliser söker sig bort från den här typen av yrken. Det är naturligtvis väldigt plågsamt att ge de tråkiga beskeden till kvinnorna, att det kommer att dröja så lång tid. Min fråga är: Vad avser regeringen göra för att möta den här utvecklingen i form av att fler kvinnor anmäler och att fler kvinnor står fast vid sina anmälningar? Jag tror att den här utvecklingen kommer att fortsätta i takt med att polisen blir bättre på att hantera anmälningarna.
Herr talman! I det stora paket som vi hade när det gäller våld mot kvinnor var en av strategierna att säkerställa att rättsväsendets olika myndigheter men också hälsovården, sjukvården, socialtjänsten på ett bättre sätt kunde möta de här kvinnornas behov. Det handlar bl.a. om att öka kunskapen hos alla de tjänstemän som på olika sätt kommer i kontakt med dessa kvinnor. Den långa hanteringen av dessa ärenden är ett problem. Men jag kan notera att där man har tagit den här uppgiften på allvar har man också hittat metoder för att vara snabbare. Låt mig nämna ett exempel. Här i Stockholmsområdet har vi en tingsrätt som tillsammans med polis och åklagare och kriminalvård har föresatsen att den här typen mål inte ska ta mer än tre veckor. Man har lyckats att genomföra det, bl.a. genom att ha en annan arbetsfördelning, ett annat sätt att hantera den här typen av ärenden. Tyvärr är det inte själva utredningen som tar tid, utan ärendena bara blir liggande. För det behövs det andra arbetsmetoder. Det pågår ett utvecklingsarbete som är väldigt positivt. Det har precis den effekt som Hillevi Larsson är ute efter, nämligen att det får kvinnorna att orka att göra anmälan och stå genom hela rättsprocessen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tror, precis som Laila Freivalds, att det är på många sätt man måste angripa det här problemet. Mycket av det justitieministern räknar upp är jättebra. Men sanningen är den att man inte kan göra hur mycket som helst med ändrad arbetsorganisation, utan faktum kvarstår att det måste finnas folk som utreder fallen. Det kommer hela tiden in nya fall, och man måste ta hand om gripanden - det är ju en jättestor process. Då tror jag ändå att man måste överväga, speciellt inför framtiden, att även tillföra resurser för att anställa fler som personal.
Herr talman! Jag delar Hillevi Larssons uppfattning, att det inte räcker bara med att utveckla sina arbetsmetoder, även om det finns väldigt mycket att hämta där. Det vet vi genom de utvärderingar som vi har gjort. Vi tror att det behövs ytterligare resurser. Det är bakgrunden till vad som står i budgetpropositionen. Rättsväsendet har under senaste år tillförts ytterligare medel. Men vi har också sagt att vi tänker återkomma i vårpropositionen med mycket noggrant gjorda överväganden om vilka ytterligare resurser som behövs till olika delar av rättsväsendet, bl.a. för att säkerställa att sådana områden som vi prioriterar, dit bl.a. våld mot kvinnor hör, kan uppfylla de höga krav vi ställer på myndigheterna.